Herr talman! Min verklighet består i att antingen vara arbetslös i Borlänge eller bostadslös i Helsingfors. Så beskrev en ung flicka för en tid sedan sina erfarenheter av den trejde vägens politik. Hon är inte ensam om att leva i denna brutala verklighet. Under 1985 flyttade ca 11 000 personer till Helsingfors. Av dessa var 8 000 i åldern 16—24 år. Under de månader som gått av detta år har strömmen fortsatt, och de bostadssökande ungdomarna i Helsingfors har fått sällskap med ytterligare några tusen. Flyttlasspolitiken är på väg att leda till en nationell kris. Efter regeringsskiftet 1982 har de sju skogslänen förlorat närmare 20 000 personer. Samtidigt har Storstockholm ökat med närmare 40 000. I många avfolkningsbygder sprider sig en känsla av hopplöshet. Det är ungdomen som flyttar och därmed framtiden. I storstäderna växer köerna, och de inflyttade ungdomarna tvingas leva ett slags nomadliv, där tillfälliga logier och andrahandsbostäder blir lösningar för dagen. Sociala påfrestningar uteblir inte. Vi är snabbt på väg tillbaka till 1960-talets situation då planerarna tvingades ge sig på det ena attraktiva grönområdet efter det andra för att försöka skaffa bostäder och trafikleder åt den tidens flyttström. På inflyttningsorterna liknar alltså läget i dag i långa stycken läget under den förra socialdemokratiska flyttlassepoken under 1960-talet och början på 1970-talet. Det finns dock en viktig skillnad. Trafiktrycket är oändligt mycket hårdare nu än det var den gången. Det finns beräkningar från förra hösten som visar att Helsingforss innerstad då trafikerades av 30 000 fler bilar varje dag än året före. Sedan dess har trafikköerna blivit allt längre. Var och en inser vad det betyder för livsmiljön i Helsingfors. En omfattande inflyttning försämrar kraftigt storstadsmiljön. Regeringens medvetna och ensidiga flyttlasspolitik är ett hot mot Helsingforss skönhet med dess vatten och gröna områden. Det är ett förstahandsintresse för stockholmarna att inflyttningen inte blir större än att det finns bostäder, service och god miljö åt alla. Det är i stockholmarnas eget intresse att inte inflyttningstrycket tvingar fram ständigt nya Klarastrandsleder och nya bostadsområden på dagens grönområden. Det krävs regionalpolitik för att rädda Helsingfors. Detta samband insåg stockholmarna förra gången när inflyttningsvågen höll på att knäcka regionen. Då, liksom nu, var det centern som tog strid för Helsingforssmiljön. Vi tar strid för att utveckla miljö och livskvalitet. I storstäderna finns det således klara likheter mellan dagens situation och den som rådde på 1960-talet. I avfolkningsområdena är däremot bilden en annan. Avfolkning är numera inte något som gäller bara Norrland eller de s.k. skogslänen, även om situationen där är på väg att bli om möjligt ännu värre. Många bygder har en ålderssammansättning som alltmer liknar medlemsregistren för en pensionärsförening. Det nya är emellertid att i dag är tre fjärdedelar av landet avfolkningsområden. Det är bara något tiotal större centralorter som håller sin folkmängd eller redovisar ökning. Prot. 1985/86:148 Under de tre första månaderna i år redovisades allvarliga folkminskningar 22 maj 1986 i län som Gävleborg, Kopparberg, Västmanland, Södermanland, Kalmar, Blekinge och Kristianstad. Att Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland också har stor nettoutflyttning anser socialdemokraterna och en del andra ju närmast som något självklart vid det här laget. Det nya är att nu avfolkas mellanoch sydsvenska orter och landsbygd i snabb takt. Varför går då utvecklingen så snett för både storstad och flertalet av Sveriges kommuner? Ja, det är självfallet ingen tillfällighet eller någon i samhället inbyggd naturlag som gett utslag. Nej, det är fråga om en målmedveten politik, förd av ett parti som i för hög grad har storskalig centralism som ett övergripande mål för sitt politiska handlande. Politiken verkar anpassad till storföretag och koncentrationsintressen. När riksdagen 1982, på Fälldinregeringens förslag, lade fast riktlinjerna för icgionalpolitiken yrkade socialdemokraterna med dagens regionalpolitiske minister i täten på att befolkningsmålet för Storstockholm skulle ökas kraftigt i förhållande till regeringens förslag. Detta socialdemokratiska yrkande röstades ner den gången. När socialdemokraterna sedan fick hand om rodret på egen hand efter valet 1982 har de inte tvekat att göra verklighet av de ambitioner de visade upp i opposition 1982 Industriminister Thage Peterson har vid åtskilliga tillfällen uttalat sin tillfredsställelse med den regionpolitik regeringen för. Han har hävdat i debatter och tidningsartiklar att ”den socialdemokratiska regionalpolitiken har gett mycket goda resultat”. Ja, nog har den gett resultat, men inte är de goda. Thage Petersons ”framgångsrika” politik håller ju på att ödelägga landet. Han och regeringen håller på att ”släcka lyset” i stora delar av Sverige, för att citera den socialdemokratiske landshövdingen Hans Hagnell i Gävle. Hans Hagnell är inte den ende socialdemokraten som är allvarligt oroad över flyttlasspolitikens dramatiska verkningar landet runt. Oron är spridd i vida kretsar. Det vet åtskilliga socialdemokratiska ledamöter av denna kammare. Än så länge har de valt att låta denna oro stanna innanför västen. Det är tydligen så att det är först när de blir landshövdingar och får ”eget pastorat” som klarspråket bryter fram. Vad behöver då göras? Först några övergripande viljeinriktade punkter. 1. Först och främst måste regering och riksdag bestämma sig för att föra en politik som skall utveckla hela vårt land. Regeringens flyttlasspolitik måste ersättas med utvecklingspolitik. 2. Alla departement måste ta ett klart regionalpolitiskt ansvar. Alla verksamheter måste underordnas regionalpolitiken. 3. Näringslivet måste också få klart besked av riksdag och regering att hela landet — inte bara storstäderna — skall utvecklas. När jag på 1970-talet diskuterade regionalpolitik med representanter för Industriförbundet och storföretagen visade de stor förståelse för en balanserad regional utveckling. Tyvärr måste man i dag konstatera att de större företagen efter sina kontakter med regeringen — och efter studier av regeringens politik — har släppt alla regionalpolitiska ambitioner och helt anpassat sig till flyttlasspoli tiken. Det krävs därför ett klart besked från riksdagen om att flyttlasspolitik skall ersättas av utvecklingspolitik. 4.

Herr talman! Jag vill då gå vidare med att redovisa ett antal allmänt förutsättningsskapande åtgärder på några viktiga sakområden. 1. Samhället måste främja en rättvis kapitalförsörjning mellan landets olika delar. Här vill jag speciellt framhålla att löntagarfonderna är en regionalpolitisk olycka. De innebär att pengar går från små kapitalsvaga företag till de största och rikaste. Fonderna innebär att pengarna går från regionalpolitiskt utsatta områden till koncentrationsorter. Löntagarfonderna måste därför avskaffas också av regionalpolitiska skäl. 2. Små och medelstora företag är basen i en decentralistisk samhällsstruktur. Småföretagens villkor måste därför bli bättre. Byråkrati och krångel måste minskas, skatter och avgifter sänkas. De stora företagen har det bra i Sverige. Nu måste turen komma till de små. 3. Forskning och kvalificerad utbildning måste komma hela landet till del. Norrlandsfonden har visat att den halva av landet som utgör dess verksamhetsområde är satt på undantag. Detsamma gäller områden som Bergslagen och sydöstra Sverige. 4. Den nya tekniken i form av data, elektronik och bioteknik måste komma hela landet till del. Högteknologiska branscher måste spridas utanför universitetsorterna. Nya ekonomiskt fördelaktiga etableringsregler måste införas för regioner som behöver få del av den nya tekniken. Data och elektroniktekniker är till sin natur decentralistiska och kan utvecklas småskaligt. Det är en avgörande skillnad i förhållande till de klassiska industribranscher som burit upp ekonomin under efterkrigstiden. Men den nya tekniken utvecklas i dag så att den driver på koncentrationsutvecklingen. Orsaken är framför allt en bristande vilja att skapa ett decentraliserat samhälle. 5. Utbildningen av tekniker och ingenjörer måste förstärkas utanför universitetsorterna. Det måste finnas god kompetens på alla nivår. Kvalitetshöjande åtgärder får inte gälla bara civilingenjörsutbildningen. 6. Det måste finnas bra skolor på nära håll. Skolnedläggningarna får inte dra fram genom redan drabbade utflyttningsbygder. De mindre högskolorna måste förstärkas med utbildning och forskning som blir till hjälp och stöd i arbetet att utveckla varje region. De små högskolorna måste utvecklas till regionalpolitiska spjutspetsar. 7. Jordbruk, skogsbruk och fiske är näringsgrenar med stor regional betydelse. Jordbruket står inför stora problem. Dessa måste lösas med utveckling — inte avveckling. Riksdagen har uttalat att skogslänen av beredskapsoch regionalpolitiska skäl skall ha oförändrad jordbruksproduktion. Det förslag som riksdagen i vår skall behandla lever inte på något sätt upp till detta mål. Jordbruksnäringen i skogsbygderna är inne i en akut kris, vars regionalpolitiska och försvarspolitiska verkningar kommer att bli förödande. Riksdagen måste därför ovillkorligen redan i vår leva upp till sina egna löften. 8. Energipolitiken måste inriktas på ekonomisk utveckling, god miljö och nya jobb där de bäst behövs. Det innebär satsning på förnyelsebara energikällor och effektivare energianvändning. Olja, kol och kärnkraft är ”avvecklingsalternativ” som ingen framtid kan byggas på. En satsning på alternativ och effektiv energianvändning leder också till en industriell och teknisk utveckling. En politik för att utveckla hela vårt land kräver naturligtvis också ett antal direkt företagsinriktade åtgärder. Viktiga förslag i den riktningen är centerns förslag om kraftigt höjda länsanslag, sänkta arbetsgivaravgifter osv. Per-Ola Eriksson kommer senare att konkret redogöra för våra förslag. De företagsinriktade åtgärderna måste kompletteras med individinriktade. Ordentligt ”återflyttningsstöd” bör utgå till dem som flyttar till regionalpolitiskt utsatta områden. En noggrann analys behövs också för att kunna göra det attraktivt för nyckelpersoner att flytta till småorters begränsade arbetsmarknad. Regional utveckling förutsätter utjämning av kommunalskatten. Dagens orättvisor är ingen användbar grund att bygga på. Genom skatteutjämningen åstadkoms kapitalströmmar i rätt riktning, dvs. till svagare regioner. Det är också en viktig fråga för den enskilde individen. Dagens skillnader i kommunalskatt drabbar enskilda individer orimligt hårt. Den kommunala skatteutjämningen måste byggas ut till ett system som ger rättvisare skatter i fattigare kommuner. Dagens skatteutjämning måste samordnas med de olika verksamhetsrelaterade bidragen till en helhet som sänker kommunalskatterna i kommuner som farit illa av koncentrationspolitiken. Hälsooch sjukvårdspolitiken måste ge likvärdiga ekonomiska möjligheter över hela landet. Läkare och sjukgymnaster måste finnas fast etablerade över hela vårt land. Först då kan man tala om fritt läkarval. Herr talman! Det behövs en ny viljeinriktning i svensk politik för att vända flyttströmmarna. Regeringen är på väg att ”släcka lyset” i stora delar av vårt land. Det otäcka är att också i de områden som Thage G. Peterson och hans regeringskamrater tror sig gynna far folk illa av den förda politiken. För ”gles glesbygd och en för tät tätort” är inte bra för någon. Tyvärr är det precis vad den socialdemokratiska regeringen har arbetat för sedan 1982. Av ett anförande som Thage G. Peterson hållit inför den socialdemokratiska riksdagsgruppen framgår att regeringen nu känner sig klämd från alla håll. Thage G. Peterson säger där: ”Vi borde tidigare ha intresserat oss mera för regionalpolitiken.” Tyvärr måste jag konstatera att närapå allt vad regeringen gör är till nackdel för den regionala utvecklingen. Det förslag som riksdagen i dag behandlar leder till fortsatt urholkning av regionalpolitiken, dvs. fortsatt flyttlasspolitik. En politik som står vårt lands invånare dyrt. Herr talman! Vi måste nu få en annan viljeinriktning i politiken. Regering och riksdag måste satsa på att utveckla hela vårt land. Centerpartiet ser gärna att det växer fram något av en nationell samling för att ändra färdriktningen. Bäst vore om alla partier ställer upp bakom det decentraliserade samhället i stället för att främja koncentrationssamhället. Sker inte detta, måste alla människor i de tre fjärdedelar av landet som i dag förlorar ungdomen och därmed en del av framtiden samfällt politiskt och på andra sätt bereda sig på att ta strid för sina bygder, kommuner och län.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 Centerpartiet begär en omedelbar omläggning av politiken genom kraftigt höjda anslag till länens utveckling, till länsvägnät, till de mindre högskolorna, bättre och rättvisare kommunal skatteutjämning osv. Åtgärder som kan genomföras direkt bara det finns en majoritet som vill något. Men vi begär också en ny utredning om regionalpolitiken där samlade långsiktiga lösningar och utvecklingslinjer kan läggas fast. Det är nödvändigt med en ny regionalpolitisk utredning. Den socialdemokratiska regeringens oförmåga att klara regional balans har lett till att de nuvarande regionala medlen blivit kraftlösa. Under tiden den utredningen arbetar fram sitt förslag finner vi det lämpligt att regering och opposition tillsammans dryftar de regionalpolitiska frågeställningarna i en regionalpolitisk kommission. Centerpartiet har till det regionalpolitiska betänkandet avgivit 21 reservationer och tre särskilda yttranden. Jag ber att få yrka bifall till samtliga centerreservationer samt de reservationer där vi är tillsammans med annat parti. Avslutningsvis vill jag framhålla att en ny regionalpolitik som centerpartiet begär kommer att föra mångmiljardbelopp till de tre fjärdedelar av vårt land som i dag är utsatta för flyttlasspolitik. De nya miljarderna behöver i statsbudgetssammanhang inte ses som en kostnad, utan det är i hög grad en fråga om att ändra kapitalströmmar och viljeinriktning. Vår politik leder till bättre hushållning med knappa resurser och en högre standard för folkflertalet. Centerpartiet vill skapa ett samhälle där alla människor kan göra goda insatser var och efter sin förmåga. Då måste dock dagens låt-gå-politik få vika för en politik som utvecklar hela vårt land!

Herr talman! Regionalpolitikens huvudmål är att alla människor, oavsett var de bor, skall ges tillgång till arbete, service och en god miljö. Dagens verklighet är fjärran från dessa mål, och vi kan heller inte se några tendenser till att vi skall närma oss dem. Tvärtom ser utvecklingen ut att öka de regionala obalanserna. När denna debatt betraktas som hembygdens dag är det en ironi som egentligen fastnar i halsen. Debatten om regionalpolitiken handlar om hur vi skallleva, framför allt i våra hembygder. Vidare kan debatten återspegla hur litet de politiska beslutsfattarna påverkar den regionala utvecklingen. Rullgardinen dras längre och längre ned över Sverige. Norrbotten och Norrland har tidigare övergivits av storfinansen. Nu står Bergslagen i tur. Bakom de nya flyttningsströmmarna som kommit de senaste åren döljer sig en problematik som uppstår genom industrins och kapitalismens nya Flyttningsströmmarna går från skogslänen, Bergslagen och sydöstra 22 maj 1986 Sverige till landets storstadscentra. Glesbygden blir alltmer drabbad, och allt fler orter och regioner hotas till sin existens. Inflyttningen till Helsingforssregionen är ju anmärkningsvärd i nuvarande utvecklingsetapp. Av hela folkökningen 1984 svarade Helsingfors för 96 96, och för 1985 var siffran 98 96, dvs. 16 000 personer. Genom denna folkomflyttning i landet utarmas på ett allvarligt sätt skogslänen, Bergslagen och de andra problemregionerna på ungdomar, utbildade människor och unga familjer. Samtidigt överbefolkas storstadsområdena. Bostadsbrist, sociala problem och liknande uppstår i en process som sker utan några som helst planerade former. Några politiska beslut ligger inte bakom. Det är snarare brist på politiska beslut som tillåter denna utveckling. Med utgångspunkt från dessa flyttningsströmmar förs nu — som vi inom vpk ser det — en förenklad debatt om regionalpolitik. Centerns agerande tycks utgå ifrån att om vi på ett diffust sätt decentraliserar eller ökar länsanslagen, kommer man till rätta med de regionala obalanserna. Dessutom är det, enligt centern, den socialdemokratiska regeringens fel att utvecklingen är som den är efter 1982. Socialdemokraterna å sin sida svarar med att det inte är regeringarnas fel. Oavsett regering händer detta. Det beror på det samhällssystem som centern och socialdemokraterna är helt överens om skall existera, nämligen kapitalistisk marknadsekonomi med en extrem exportinriktning. Visst ligger det en poäng i socialdemokratins kritik av centern. Vad har centern för styrmedel för att gripa in i denna kapitalistiska marknadsekonomi? Inga. Och flickan från Borlänge som är arbetslös hemma och bostadslös i Helsingfors kommer med centerns förslag inte att få förändrade villkor. Centern talar om dataoch elektronikutvecklingen som genuint decentralistisk. Men vad är det som påverkar den så att den inte i stället koncentreras? Det är ju storfinansen som har hand om datatekniken, men det gör inte centern någonting åt. I socialdemokratins polemik mot centern blottlägger man sina egna svagheter. En slutsats av socialdemokratins sätt att argumentera är att regionala obalanser är någonting som vi får leva med. Man avslöjar vidare att de folkvalda parlamentariska församlingarnas åtgärder endast har en mycket begränsad effekt på utvecklingen, samtidigt som storfinansens makt och inflytande över samhällsutvecklingen ökar. Regeringen begränsar i detta sammanhang sitt maktspråk till allmänt formulerade krav på storfinansen om socialt och ekonomiskt ansvar för bygder och arbete, utan att på något sätt skapa sig politiska styrinstrument. Socialdemokraterna och centern diskuterar, som jag ser det, regionalpolitik i en liten ankdamm och bortser medvetet från de stormar och den oreda som storfinansens politiska och ekonomiska strategier åstadkommer. Det pågår ju en avflyttning från Bergslagen, skogslänen och sydöstra Sverige, men det förekommer egentligen ingen kritik mot den från borgerligt eller socialdemokratiskt håll. De fria marknadskrafterna, som är de bakomliggande ekonomiska motorerna, kritiseras inte. Man ålägger dem bara ett allmänt moraliskt ansvar. 19 Regeringens politik kännetecknas i dag av två huvuddrag, som drabbar de regionalpolitiska målsättningarna: ett starkt befrämjande av exportinriktningen och en kraftig åtstramning av kommunernas expansionskraft. Den senare inriktningen är direkt förödande för redan utarmade resp. för hotade områden. Den politiken är inte bara kortsynt — jag vill betrakta den som enfaldig. Det råder såvitt jag kan förstå inte några delade meningar om att man genom att den offentliga verksamheten under de senaste 15 åren har kunnat expandera också har kunnat se till att de regionala obalanserna inte blivit så förödande som de skulle ha varit utan denna expansion. Nu har vi, efter det att den offentliga verksamheten alltså har mildrat kapitalets strukturomvandlingsprocess, kommit in i en ny, kvalitativt annorlunda strukturomvandlingsprocess. Man måste då fråga sig vad regeringen tänker om detta. Vad innebär, Thage Peterson, den åtstramningspolitik mot kommunerna som regeringen nu för? Är ni medvetna om vilket enormt dråpslag denna utveckling är mot skogslänen, Bergslagen och sydöstra Sverige? Det är ju de områden som har folkomflyttning som samtidigt också har fått lida av åtstramningen. Vad blir nästa etapp, och är ni medvetna om följderna av den? I den föregående etappen kunde vi ju se att det var den offentliga expansionen som räddade dessa områden. Ett svar från socialdemokraterna vore på sin plats. Strukturomvandlingsprocessen har alltså nya drag. Kapitalisterna koncentrerar sin verksamhet till de högteknologiska branscherna, med en snabb expansion i tätortsregioner med högskolor, företagsservice, konsultföretag och nära till handelsoch finanskontakter. Det är detta som driver på och är en del av kapitalismens egna rörelselagar, men det begränsar ytterligare möjligheterna till decentralisering. På 60-talet skapades möjligheter för en sådan decentralisering — det var då som Ericsson och Volvo lokaliserade sig till Blekinge och Gotland. Nu är man på väg därifrån. Dessutom innebär den snabba teknikutvecklingen att regioner med processindustrier drabbas. Varje investering som görs där ger mindre antal arbeten än i tätortsregionerna. Teknikspridning är nu ett honnörsord. Teknikspridning anses vara jättebra, och det skall alla syssla med. Men man måste ställa frågan hur denna teknikspridning skall genomföras, om den struktur och den maktfunktion som vi i dag har motverkar en sådan spridning genom att utarma regionerna. Visst är det bra med teknikcentra överallt, men som skett på alla andra håll i vårt land kommer storfinansen med sin teknologiutveckling att koncentrera sin verksamhet. Regeringen berömmer ju sig ofta över att det är dess allmänna politik som skall motverka de regionala obalanserna och som skall skapa arbete och välfärd. Men man underskattar medvetet eller struntar i det extrema exportberoendets konsekvenser, som går ut över en utvecklad hemmamarknad. Dessutom minskar Sveriges extrema exportoch importberoende våra nationella handlingsmöjligheter och tvingar oss att snabbt ändra teknik och produktionsmetoder. Sanningen är ju den att det så länge som den privata sektorn med de stora företagen i spetsen dominerar svensk ekonomi är omöjligt att genomföra en politik baserad på de många människornas sociala och politiska rättviseoch jämlikhetskrav. Den enda väg som egentligen står till buds för att ändra regionalpolitiken är att ändra maktförhållandena i samhället. De som drar ned rullgardinerna och förmörkar livet för en stor del av Sveriges befolkning — Sveriges storfinans som en del i de transnationella koncerner som ingår i det imperialistiska nätet — fortsätter sin utveckling. År 1984 hade de 20 största svenska utlandsverksamma företagen närmare 300 000 anställda utomlands, medan man i Sverige hade drygt 300 000 anställda. Man ökar verksamheten i utlandet och minskar i Sverige. De svenska företagens utlandsinvesteringar är lika stora som de samlade svenska investeringarna i Sverige. De svenska industriinvesteringarna beräknas för det här året minska med 5 76. Det är de här koncernerna, med sitt ägande och maktmonopol, som styr svensk ekonomi och regionalpolitik. De har samtidigt en ny tendens i sin beslutsprocess som pågått under många år. När de gör sina bedömningar har de inte Sverige som utgångspunkt, utan hela världen. Man har flyttat ut forskning, sina kontor och sitt kunnande. Naturligtvis drabbar detta den regionala balansen i Sverige. Sanningen, den gamla sanning som arbetarrörelsen alltid sagt, är att kapitalet inte har något hemland. Det är bara den arbetande befolkningen som har det. Man har tendensen att gynna de kortsiktiga, finansiella och spektakulära placeringarna. Framför allt kan vi påtagligt se hur de gamla bruken överger de traditionella bruksorterna. Man tar inget som helst ansvar. Maktkoncentrationen försvårar naturligtvis en demokratisk påverkan. Fackföreningsrörelsens möjligheter att påverka utvecklingen, när man har väldigt långt till dem som verkligen styr i koncernerna, är små med dagens lagar och ramar. Elver Jonsson säger att vi skall fatta besluten nära människorna. Det är sällan just den här utvecklingen, monopoliseringen, och de transnationella företagens beslutsprocesser är föremål för borgerlighetens vrede. Det ställs inga som helst krav i dag. Ännu fattas det beslut om mångfalt mycket mer än de knappa 2 miljarder som vi i dag skall fatta beslut om. Därför måste politikens främsta uppgift vara att skapa styrmedel för regional balans. Ett huvudmål är naturligtvis att svenska imperialistiska koncerners rörelsefrihet hindras. En annan viktig del i denna politik är naturligtvis att löntagarfonderna får en annan inriktning och inlemmas i en annan strategi för att skapa jobb i vårt land. Det behövs ett nationellt industrialiseringsprogram för 100 000 jobb. Fonderna kunde då spela en helt annan roll än i dag i regionalpolitiken och skulle inte placera sina medel på ett sådant sätt att det gynnar den nuvarande storfinansen. De måste ha en självständig och medveten inriktning för att skapa arbeten. De måste kopplas ihop med i första hand regionalpolitiken. Ett sådant mål kan vara att ge de löntagarfonder vi har i dag den bestämda uppgiften att skapa arbeten och att, som vi har föreslagit, t.ex. Mellanfonden får i uppgift att skapa 1 000 arbeten inom en viss period. Men de har inga sådana uppgifter. Det främsta målet är 3 70 avkastning. Därmed spelar också fonderna en negativ roll. Man tar inte vara på vinsterna från vattenkraften, som framför allt finns i Norrland, och använder dem för utveckling av en utarmad region. Men framför allt: man använder sig av lokaliseringssamråd i vissa fall. I fråga om den befintliga industrin och näringslivet, som i stort sett bestämmer regionalpolitiken i det här landet, har regeringen inga som helst medel att ta till. Vi har sagt att lokaliseringssamrådet är tandlöst. Det styr ingenting. Det räcker inte med att ställa moraliska krav på storfinansen och att kalla till överläggningar, om man inte ser bakom, vad det är som egentligen styr den. De gör det väl inte av illvilja, utan därför att de har som mål att maximera sin profit och utöka sina marknader. Därför måste man skapa en motmakt, och i det läget måste den demokratiskt valda parlamentariska församlingen och regeringen utöva den politiska makten så att man kan styra svenskt näringsliv. Inte minst viktigt i det här sammanhanget är att fackföreningsrörelsen, som ibland aktiverar sig för detta, ser till att kapitalexport till utlandsinvesteringar som vi inte behöver kan stoppas. Där gäller det ingrepp i vår arbetsrättslagstiftning. Norrlandsproblematiken har under årtionden stått i centrum. Det nya är att Bergslagen nu direkt står som åskådningsexempel på hur storfinansen utvecklas, hur internationellt beroende man är och hur den offentliga verksamheten drabbar en region eller kan hjälpa den, men även att de politiska makthavarna inte har mycket att sätta emot. Är det kanske en medveten låt-gå-politik som i dag bedrivs, eller är det en av storfinansen påtvingad handlingsförlamning? Då ser man att de 425 milj.kr. till Bergslagen på tre år inte förslår någonting för att motverka den stora kraft som finns där, när regionen förlorat 2 500 jobb varje år. För vår del från vpk:s sida har vi sagt att skall vi vända på utvecklingen måste vi ha ett miljardprogram för varje län, där vi verkligen ser till att ungdom och kunnande i de unga familjerna, som är regionens framtid, stannar kvar, om det skall vara någon mening med att satsa på infrastrukturen i regionen. Om det skall ha någon betydelse, måste de unga stanna kvar. Det är en akut situation vi i dag sitter i. Och naturligtvis: minskar sysselsättningen i den här regionen, drivs hela underlaget för framtiden bort. Därför måste man se till att skaffa sig medel så att inga fler företag läggs ner i omställningsprocessen. Annars har vi ett nytt Norrland framför oss, dit vi måste flytta tillbaka folk för att kunna utveckla regionen. Satsningar i nya näringar kräver den kunskap som i dag flyttar ut. I väntan på den kommer säkert ståndpunkten att vara: Vi kan inte flytta dit de nya näringarna som finns i landet, för det finns ingen arbetskraft som är kunnig. Den passar inte. De som finns anmälda på arbetsförmedlingen är inte lämpliga. Det blir ytterligare ett argument för att inte göra någonting! Det är egentligen märkvärdigt hur liten roll Statsföretag spelar för utvecklingen av Bergslagen. En industripolitik som skulle vara medveten, med en ägargrupp som verkligen kunde satsa, skulle ha en oerhört stor betydelse — speciellt om den samtidigt var inkopplad i detta miljardprogram. I alla skogslän, Bergslagen och andra, har vi ju glesbygdsproblem. Det gäller i dag att dra en frontlinje mot vidare avfolkning och uttunning av den s.k. glesbygden. För att motverka denna utarmning på lång sikt behövs det nya stödjepunkter i glesbygden. Det innebär inte att man överger vissa delar av glesbygden och offrar dem. Tvärtom: för att klara ett socialt liv i glesbygden behövs det att man satsar på nya stödjepunkter. Det behövs nya och starkare stödjepunkter för att rädda glesbygden och för att man skall Prot. 1985/86:148 kunna ha ett liv där. Det har vi utvecklat i reservation 36. 22 maj 1986 I den praktiska politiken — det kan med fog påstås — har stödområdena spelat ut sin roll, men de har ändå en psykologisk betydelse. De kan genom sina gränser missgynna vissa regioner och kommuner. Två sådana fall som ligger mig nära är Hedemora, som extremt hårt har drabbats av storfinansen, och Gagnef, som har en katastrofsituation på grund av träindustrins strukturomvandling och omgående bör tillföras stödområde C. Det finns andra kommuner som med precis samma fog bör ges annan stödområdesplacering. Lö inte särskilt stort, men det har sin betydelse, framför allt av sociala anslaget spelar en central rolli den regionalpolitiska debatten. Det är Vi vill att nedsättningen av socialavgifterna i Norrbotten skall upphöra och att länsanslaget skall höjas. Men de borgerliga, som också vill höja länsanslaget och anser att det är en mycket bra åtgärd, de vill ha en generell subvention i Norrbotten. Men länsanslaget är ju i sig mycket selektivt. Här vill emellertid de borgerliga ha en generell subvention. Vi tycker att det även i fråga om länsanslaget behövs en viss politisk konsekvens. Det enklaste sättet för de borgerliga att höja länsanslaget är att rösta för reservation 30 och se till att nedsättningen av socialavgifterna i Norrbotten upphör. Säkert kommer Norrbottens länsanslag att utvecklas positivt utan denna generella nedsättning. En betydelsefull roll har kommissionerna spelat i den regionalpolitiska debatten. När de borgerliga tycker att det är besvärligt och vägrar att se på vad som är orsaken till den regionalpolitiska utvecklingen, då föreslår man en kommission. Vi har föreslagit en s.k. inlandsdelegation, som motsvarar Bergslagsdelegationen. Vi har ingen större övertro på delegationer, men på det sätt som de skall arbeta kan de ta fram problemen och visa på dem i en viss region. Vi har inte sagt något mer — vi har ingen större tilltro till dessa delegationer. För de borgerliga är denna kommission den avgörande insatsen för att ändra den regionalpolitiska utvecklingen. Men när man bara beklagar utvecklingen utan att på något sätt peka på vilka orsakerna egentligen är, då faller kommissionen platt till marken. Det finns ingen som helst anledning att ha en sådan kommission, som dessutom skall vara rådgivande och ha alla möjliga funktioner som man presenterar i reservation 7. Kommissionen skall ge tyngd, med statsministern i spetsen. Det är klart att man kan misstro regeringen — jag tycker att den för en felaktig politik — men inte blir den bättre av en kommission! Dessutom säger de borgerliga att vi nu skall ha en nationell samling. Men om vi först beaktar att det finns en väldig motsättning mellan avfolkningsbygderna och centralorterna och de som drivit fram utvecklingen, nämligen storfinansen och dess politik, är det väl ändå en illusion att tro att man skall kunna samarbeta i en kommission. Först måste vi ta politiska beslut om vad det handlar om, och sedan kan vi kanske tillsätta en kommission eller utredning. Till sist, herr talman, något om kvinnans situation. Jag kan inte undgå att ta upp den. I den regionalpolitiska snedfördelningen drabbas kvinnorna oerhört i dessa områden, skogslänen, Bergslagen osv. De jobbar inte i stor 23 utsträckning, de har inte arbete, de har en dold arbetslöshet, de väljer på grund av brist på barnomsorg att stanna hemma. Detta är, i den strukturomvandling som pågår, en process som leder till ännu sämre arbetsmarknad för kvinnorna. Och den viktigaste förutsättningen — det säger alla utredningar på det här området — är att arbetsmarknaden stärks och förbättras, så att nya arbetstillfällen skapas. Det gäller också en regional utveckling, herr talman, som ger arbete och en god miljö och innebär att man kan bo i våra glesbygder och avfolkningsområden. Det är A och O för kvinnorna i dagens samhälle. Jag yrkar därmed bifall till de reservationer i arbetsmarknadsutskottets betänkande där mitt namn finns med och till reservationerna av Jörn Svensson i näringsutskottets betänkande.

Herr talman! Svensk socialdemokrati har alltid satt välfärden för de många i samhället i centrum. Att ge alla god utbildning, en anständig inkomst och ett meningsfullt arbete är gamla och centrala mål för svensk socialdemokrati. Vår skattepolitik, utbildningspolitik och arbetsmarknadspolitik har sådana syften. Vårt mål är kort sagt att sprida välfärden till så många som möjligt i samhället. De regionalpolitiska målen att ge alla tillgång till arbete, service och en god miljö ansluter alltså naturligt till en socialdemokratisk politik. Den välfärdspolitik som vi för på skilda områden har i sig också regionala aspekter. En skattepolitik där vi arbetar med marginalskatter leder till att samhällsgrupper med höga inkomster får avstå mer än andra till våra gemensamma behov, men den leder också till att regioner med högre inkomstnivåer får betala mer i statlig skatt, dvs. till regional utjämning. Samma effekter ger vår arbetsmarknadspolitik, eftersom regioner med hög arbetslöshet också får en högre andel av de resurser som sätts in för arbetsmarknadspolitiken. Det är därför riktigt, som hävdas av både majoritet och reservanter, att det för regionalpolitiken spelar stor roll hur politiken utformas på andra samhällssektorer. En politik som generellt syftar till att sprida välfärden mellan olika samhällsgrupper ger självfallet — vilket en del av sektorssamordnarna i andra partier glömmer bort — ett bättre stöd för regionalpolitiken än en politik som t.ex. moderaternas, som strävar efter att öka skillnaderna mellan individerna i samhället. En politik av det senare slaget ökar skillnaderna när vi kommer över i den regionala dimensionen. En viktig utgångspunkt för den regionalpolitik som vi socialdemokrater står för är att den skall kunna förenas med det blandekonomiska system som vi har valt och som vi menar bäst förenar möjligheterna till en god ekonomisk utveckling med jämnt fördelad välfärd och valfrihet för individen. Det här är en utgångspunkt som ger vissa begränsningar i fråga om vilka medel som vi kan tillåta oss för att möta de regionala problem som marknadsekonomins sätt att fungera leder till. Att en marknadsekonomi utsatt för internationell konkurrens kan medföra problem av ungefär den art som vpk har redovisat i sina reservationer och som Lars-Ove Hagberg har utvecklat i sitt anförande vill jag inte förneka. Men eftersom Lars-Ove Hagbergs lösningar antingen äventyrar balansen i vår ekonomi eller inte är förenliga med vårt blandekonomiska synsätt så är de inte gångbara. Egentligen borde den stora skiljelinjen i svensk regionalpolitik gå mellan vpk och vi andra som vill ha en regionalpolitik som verkar inom en modifierad marknadsekonomi. Men eftersom centerpartiet anser att man inom en marknadsekonomi av vår typ kan åstadkomma en helt annan regional utveckling än den vi nu har, är det centerpartiet som, i varje fall på det verbala planet, markerar den tydligaste rågången. Det som främst skiljer ut centerpartiet är emellertid sättet att beskriva de regionala problemen och de mål man säger sig vilja uppnå. När det gäller medlen är skillnaderna mellan i varje fall socialdemokratin och centerpartiet inte speciellt stora. Det är en självklarhet att marknadsekonomin kommer att leda till regionala störningar då och då. Ett system i fullständig balans kommer naturligtvis aldrig att finnas. Företag och arbetsplatser kommer även fortsättningsvis att försvinna, och nya kommer att uppstå. Om den här processen skall leda till regional balans eller obalans beror på hur mycket man är villig att styra systemet. Marknaden kommer inte själv att se till att förändringarna balanserar varandra i alla regioner. Tror verkligen centerpartiet att det finns mera stöd att hämta från moderaterna för en sådan styrning än från socialdemokratin? Jag tycker att svaret är ganska självklart. Centerpartiet bygger sin kritik av den socialdemokratiska regionalpolitiken på en beskrivning av den regionala utvecklingen under de senaste tio åren. Den bild man tecknar innebär i stort sett att det under de år som centerpartiet hade ett regeringsansvar, dvs. i slutet av 1970-talet och i början av 1980-talet, var regional balans och att detta berodde på den av centerpartiet förda regionalpolitiken. Efter 1982 har det blivit regional obalans, och det beror på en, som man kallar det, medveten socialdemokratisk flyttlasspolitik. Låt oss, herr talman, stanna upp ett ögonblick inför denna centerpartistiska historieskrivning och granska den mot bakgrund av att regionalpolitiken är en långsiktigt verkande politik — att regionalpolitiken i motsats till arbetsmarknadspolitiken främst är långsiktig råder det ju allmän enighet om. När man i centerpartiet t.ex. vill överföra resurser från arbetsmarknadspolitiken till regionalpolitiken säger man sig vilja uppnå mera långsiktiga resultat — man utgår då från att effekterna av regionalpolitiken är långsiktiga. Det kan emellertid finnas anledning att, som utskottsmajoriteten gör, peka på att t.ex. den omlokalisering av central statlig verksamhet från Helsingfors som beslutades i början av 1970-talet inte var genomförd förrän i slutet av decenniet och att det kan ta ett par år innan ett beviljat lokaliseringsstöd resulterar i sysselsättningsökning. Har man otur och investeringarna står färdiga i en lågkonjunktur, kan det ta ännu längre tid. Låt mig i det sammanhanget, herr talman, kommentera den neddragning med 1 miljard i fråga om arbetsmarknadspolitiken som centerpartiet vill genomföra. Den neddragningen skulle, som jag ser det, få till följd att arbetslinjen övergavs. Dessutom är centerns s.k. besparing — vilket ju är en poäng i sammanhanget — knappast att se som någon sådan. De minskade insatserna inom arbetsmarknadspolitiken skulle öka arbetslösheten, och kostnaderna för kontantstödet skulle öka drastiskt. Eller tror Börje Hörnlund möjligen att behovet av arbetsmarknadspolitiska åtgärder sammanfal ler med storleken på de medel vi avsätter för ändamålet? Man bör också ha klart för sig vilka det är som skulle drabbas av inskränkningarna. Det är de arbetshandikappade och de absolut svagaste i samhället. Herr talman! Centerpartiet gör en stor affär både i och utanför riksdagen av det förhållandet att befolkningsomflyttningen i skogslänen under de år centerpartiet hade ett regeringsansvar visade ett bättre nettoresultat än under de senaste åren. Det kan inte förnekas att utflyttningen från skogslänen var lägre i slutet av 1970-talet än i början av 1980-talet. Men om vi nu är eniga om att regionalpolitiken är en långsiktig politik, vem har då ansvar för vad? Först kan konstateras att den regionalpolitik centern hade att föra de första åren i regeringsställning hade formulerats av socialdemokraterna. Medelsarsenalen när det gällde att påverka näringslivets utveckling byggde i huvudsak på beslut från 1972 och 1973, och de beslut som ledde till utbyggnader och omlokalisering av den offentliga sektorn hade i huvudsak fattats före regeringsskiftet 1976. När den första borgerliga propositionen om regionalpolitiken kom var det folkpartiet och inte centerpartiet som stod för förslagen. Jag kan inte se att centerpartiet då hade säryrkanden som kan ha haft avgörande betydelse för utvecklingen. Det enda jag har kunnat hitta är ett krav på 100 miljoner mer till glesbygdspolitiken, och det är verkligen en gradskillnad. Inte förrän våren 1982 kom en regionalpolitisk proposition signerad av centerpartiet, och den fick av naturliga skäl inga praktiska effekter på utvecklingen under den period som centern hade regeringsansvaret. Slutsatsen måste bli att det i och för sig är sant att det var en bättre regional balans i befolkningsutvecklingen under slutet av 1970-talet, men att det, som jag visat, inte berodde på att centerpartiet vidtog några speciella åtgärder på det regionalpolitiska området. Skälet till den regionala balans som rådde då var en kraftig utbyggnad av den offentliga sektorn, som i huvudsak skedde på kommunal nivå och på landstingsnivå och som i stor utsträckning vilade på beslut som hade fattats före regeringsskiftet 1976. Sysselsättningsutvecklingen inom industrin var under den här tiden på grund av det internationella konjunkturläget och den allmänna ekonomiska politik som fördes negativ även inom stödområdet. Det råder inget tvivel om att befolkningsutvecklingen i skogslänen under 1985 var otillfredsställande, sett från regionalpolitiska utgångspunkter. Men, som sagt, regionalpolitiken är en långsiktig politik, och ansvaret för den otillfredsställande utvecklingen måste därför sökas några år tillbaka i tiden. Frågan är då: Vem hade huvudansvaret för utformningen av den regionalpolitiska medelsarsenal som socialdemokratin hade att förvalta under de första åren efter regeringsskiftet 1982? Ja, det var centerpartiet. Vi gick med på att fortsätta det utredningsarbete som ni på den borgerliga kanten enades om våren 1982 för att det skulle kunna bli majoritet för centerns regionalpolitiska förslag. Och vi hade alltså att utnyttja vad som bjöds på fram till våren 1985, då vi — sedan utredningen blivit färdig — kunde besluta om den medelsarsenal som vi menar är nödvändig för att möta de nya utvecklingstendenserna inom industrin. Vad var det då för fel på den medelsarsenal som centern drev igenom våren 1982 och som i sin tillämpning gav så otillfredsställande resultat de Prot. 1985/86:148 efterföljande åren? Ja, enligt min mening var den stora bristen i 1982 års 22 maj 1986 beslut att man inte förutsåg att svensk industri, när utvecklingen äntligen bringades att vända, skulle tvingas till en omfattande strukturförändring som innebär att man anammar ny teknik och datorisering i mycket större omfattning än tidigare. 1982 års beslut innefattade inte tillräckliga medel för att stödja den utvecklingen. Det var först genom 1985 års beslut som vi skaffade oss de möjligheterna. Ni har alltså ett stort ansvar för den otillfredsställande regionala utvecklingen förra året och som ni kritiserar så kraftigt. Herr talman! Jag har gjort den här genomgången av den centerpartistiska historieskrivningen av regionalpolitiken ganska omfattande, därför att jag uppfattar den som central för bedömningen av centerpartiets förslag i övrigt. Min genomgång visar att det inte finns anledning för centerpartiet att yvas över sitt förflutna när det gäller regionalpolitiken. Det skulle därför vara klädsamt med en något större ödmjukhet även när man betraktar dagens regionalpolitiska problem. Situationen är för komplicerad för att slagordspolitiken skall vara till någon nytta. Jag medger gärna att befolkningsutvecklingen i skogslänen under förra året är en besvikelse. Men bilden av utvecklingen är motsägelsefull. Som framhålls i utskottsbetänkandet har läget på arbetsmarknaden i skogslänen förbättrats. Sysselsättningen har ökat, antalet personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder har minskat och arbetslösheten har gått ned. För alla som hävdar att en god ekonomisk utveckling är den viktigaste förutsättningen för regional balans är utvecklingen under 1985 oroande. Vi hade ekonomisk högkonjunktur under förra året, men detta ledde till att den regionalpolitiska totalsituationen försämrades och inte förbättrades. Det finns, som utskottet framhållit, anledning för regeringen att låta närmare analysera detta förhållande och därefter återkomma till riksdagen med de förslag som en sådan genomgång kan motivera. Jag tänkte härefter gå över till att kommentera några av centerpartiets enskilda reservationer. Först reservation nr 1, som gäller målen för regionalpolitiken. Inget parti har egentligen yrkat på att målen för regionalpolitiken om arbete, service och en god miljö skall ändras. Centerpartiet gör emellertid ett tillägg i den här reservationen och säger, som ett mål i sig, att regionalpolitiken skall vara decentralistisk. Ta nu tillfället, Börje Hörnlund, och förklara för oss andra vad som konkret menas med det! Skall man tro vad ni sagt i andra sammanhang blir slutsatsen att ni därmed menar en politik som motverkar alla förändringar av den regionala strukturen. Ni kanske kan få hjälp av moderaterna med att klargöra hur en sådan politik kan förenas med ökat svängrum för fria marknadskrafter, vars lov moderaterna sjunger i alla tänkbara tonarter. Med anledning av förslaget om en ny regionalpolitisk utredning i reservation nr 5 vill jag ställa följande frågor till centerpartiet. Ni säger att utredningen skall komma med förslag till nya och annorlunda medel. Eftersom regionalpolitiken är centerpartiets huvudfråga, måste ni i centern rimligen veta mer än så om vad ni vill göra. Varför dölja alla de goda Ad Prot. 1985/86:148 konkreta förslag till åtgärder som fordras — om ni nu vill ha en helt annan regional utveckling — i en utredning? Varför offentliggör ni inte era förslag nu? Vi socialdemokrater har höga ambitioner när det gäller regionalpolitiken. Det är möjligt att det finns någonting som man kan ta fasta på. I reservation nr 17 föreslår centerpartiet att man skall sätta upp befolkningsmål för utvecklingen i länen. Sådana mål fastställdes av riksdagen senast 1982. Centerpartiet vill nu att nya mål skall ställas upp för utvecklingen fram till år 1995 och att man då skall följa samma principer som gällde vid 1982 års beslut. På den punkten anförs i propositionen att ERU har gjort en belysning av vilken roll sådana befolkningsmål spelat i regionalpolitiken. Industriministern har anmält att han avser att återkomma i frågan, och det är en ståndpunkt som majoriteten finner helt tillfredsställande. Ja, herr talman, går man ett steg längre i sin analys och söker spår i reservationerna efter vad som skulle kunna bli en framtida borgerlig regionalpolitik, blir resultatet mycket förvirrande. Inte får centerpartiets ambitioner mycket stöd i t.ex. de moderata reservationerna. Både i moderaternas kommittémotion och i enskilda moderata motioner menar man att en sänkning av skatterna, i synnerhet av marginalskatterna, löser de regionalpolitiska problemen. I reservation nr 26 sker visserligen en viss tillnyktring. Man talar om att man måste utreda möjligheterna att använda en differentiering av statsskatten i regionalpolitiken. Men moderaterna i utskottet stöder inte Anders Högmarks motion i frågan. Hur skall man då se på sänkta marginalskatter som universalmedel i regionalpolitiken? Först kan följande konstateras. Om man betraktar en längre tidsperiod, finner man att det successivt har skett en regional inkomstutjämning. Skillnaderna, i förhållande till riksgenomsnittet, mellan det län som har det högsta värdet och det län som har det lägsta värdet har stadigt minskat sedan 1960-talet. Ändå är skillnaderna fortfarande för stora. Men man skall komma ihåg att marginalskatterna får den effekten att de regionala skillnaderna ytterligare utjämnas. Vad händer om man sänker marginalskatterna — bortsett från att enskilda människor med höga inkomster får det bättre? Ja, de regionala effekterna av en sådan sänkning blir störst i områden där man har höga genomsnittsinkomster, dvs. i storstadsområdena och i andra tätbefolkade regioner. Moderaternas politik på de här områdena skulle därför leda till att arbetsmarknaden i dessa regioner blev ännu mer attraktiv. Det finns anledning att påpeka detta ännu en gång. En politik som främjar ojämlikheten mellan individer — vilket moderaterna förordar på många samhällsområden — kommer att skärpa de regionala skillnaderna och leda till kraftigt ökade obalanser. Det tycker jag att ni i centerpartiet skall tänka på inför framtida diskussioner med de andra borgerliga bröderna och systrarna. Moderaterna kritiserar också den solidariska lönepolitiken, dvs. de vill även främja större löneskillnader regionalt. Det senare kan på kort sikt möjligen leda till att dåliga företag finns kvar litet längre. Men inte kommer välutbildad ungdom att acceptera en arbetsmarknad som hålls vid liv genom låga löner. Trycket på de unga att flytta blir ännu större än som nu är fallet, och det är ju just ungdomarnas utflyttning från skogslänen som centerpartiet kritiserar. Slutsa som är så stora att de regionalpolitiska resurser som moderaterna vill anslå, tsen måste bli att moderat politik skulle leda till regionala obalanser främst på länsnivån, framstår som små vänliga markeringar. Ännu en gång frågar jag Börje Hörnlund: Vad säger centerpartiet om en sådan politik? Jag har inte sagt särskilt mycket om folkpartiets regionalpolitik, och det beror på att folkpartiet i de delar som jag hittills kommenterat har reserverat sig mot utskottsmajoritetens skrivning endast i ett fåtal fall. Folkpartiet har emellertid tillsammans med moderaterna och centerpartiet i en gemensam reservation enats om att en kommission bör tillsättas för att ta sig an de regionalpolitiska problem som föregående års utveckling tyder på. Jag utgår från att industriministern kommer att ta upp den frågan i sitt anförande. Därför avstår jag från att nu kommentera detta. För formens skull yrkar jag likväl avslag även på den reservationen. När det gäller de regionalpolitiska medlens utformning förordar moderaterna och folkpartiet i skilda reservationer att medlen framför allt skall vara generella. Det framgår också av centerpartiets förslag till ny utredning om regionalpolitiken att man vill ha mer generella medel. Får jag då erinra om att det för närvarande finns tre generellt verkande medel: transportstödet, sysselsättningsstödet — som moderaterna för övrigt vill avskaffa — och nedsättningen av socialavgifterna i Norrbotten. Utskottsmajoriteten har framhållit att man bör få erfarenheter av systemet med nedsättning av socialavgifterna innan ytterligare generella medel införs. Man bör också erinra om att generellt verkande medel kostar mycket pengar samt att den internationella utvecklingen just nu går mot ett minskande inslag av generella medel i den regionalpolitiska åtgärdsarsenalen. Herr talman! Med det anförda yrkar jag avslag på samtliga reservationer och bifall till hemställan i arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 13. De övriga reservationerna, som jag inte har kommenterat, kommer att behandlas av Marianne Stålberg, Monica Öhman, Gustav Persson och Sven Lundberg.

Herr talman! Det är alltid lika fascinerande att notera arbetsfördelningen mellan utskottets ordförande och talesman och statsrådet. Av det första inlägget att döma är det ett ganska sorglöst harvande och ett försvar av tröstlösa ståndpunkter som utskottets ordförande har tilldelats. Troligtvis skall de mer glamorösa och konstruktiva insatserna tilldelas industriministern — det brukar vara så. Det finns väl anledning att återkomma till det. Lars Ulander väljer strategin att å ena sidan tala om att det egentligen borde gå en rågång mellan vpk, som vill ha ett annat ekonomiskt system, och de andra partierna. Å andra sidan kritiserar han kraftigt och raljerar på sedvanligt sätt över centerpartiets syn på regionalpolitiken. Han får stöd på flera punkter av dem som han egentligen känner sig ganska främmande för, som har ett annat ekonomiskt synsätt och som står för ett annat ekonomiskt system, medan han gärna vädjar till centerpartiet, som han raljerar med, att komma i hans famn. Det är att vara något kluven, men det är naturligtvis en pragmatisk politik som utskottsordföranden bedriver. Sedan recenserar Lars Ulander en del av moderata samlingspartiets och borgerlighetens förslag. Det framgick av hans inlägg att socialdemokraterna uppenbarligen känner en oro över de växande regionala obalanserna. Lars Ulander antyder att det finns definitiva skäl att se över utvecklingen, vilket självfallet skall ske i regeringskansliet. En bred parlamentarisk genomgång tycker han inte att ämnet förtjänar, och det visar litet grand hur lågt socialdemokraterna prioriterar den regionala obalansen. Det kan vara intressant för Arne Nygren m.fl. på Norrlandsbänken att höra det. Lars Ulander antyder vidare att man skulle ha ett bredare synsätt, och han pekar på skattepolitiken; ju högre skatterna är, desto lättare är det att uppnå regional balans. Lars Ulanders diskussion om skatterna var en enda lovsång till de höga skatterna, de höga marginalskatterna. Det är anmärkningsvärt att socialdemokraterna inte, som ett sista desperat medel, har tagit ytterligare höjda skatter som hjälp för att klara den regionala obalansen. Med de förslag som moderata samlingspartiet har lagt fram om bl.a. sänkta marginalskatter, där det ges en rimlig chans för människor att leva på sin egen lön efter skatt, finns det möjligheter för hushåll som vill flytta tillbaka till glesbygden, till de mindre orterna, att tidvis leva på en lön från en familjeförsörjare. De höga marginalskatterna, som Lars Ulander uppenbarligen tycker är bra och helst vill ha ännu högre, skulle definitivt omöjliggöra för människor att leva på sin lön, och möjligheten att få kvalificerad arbetskraft till dessa regioner skulle än mer förhindras.
Herr talman! Jag noterar att utskottets ordförande klart bekänner sig till såväl marknadsekonomi som blandekonomi. När Lars Ulander säger att marknadsekonomin har begränsningar, skulle jag kanske vilja tillägga att den också har möjligheter. Men glöm inte, Lars Ulander, att marknadsekonomin alltid måste ha sociala styrinstrument om den skall bli accepterad av människorna. Jag tror att denna exercis i vem som har gjort mest och som varit bäst och störst under de gångna åren inte är till någon särskild nytta. Vi får ändå inte glömma bort att regionalpolitiken, med den medelsarsenal som finns, har vuxit fram under de senaste 20 åren. Det har funnits en betydande uppslutning. Jag tror inte att det är till någon hjälp att tvista om det. Nu handlar det om vad vi gör åt läget i dag, när det dramatiskt har förändrats och försämrats. Lars Ulander säger att det är otillfredsställande och att det är en besvikelse att befolkningsutvecklingen går åt fel håll. Men rapporterna säger ju att det under det senaste året har skett en dramatisk försämring. Industriverkets regionalpolitiske chef talar om ett allvarligt trendbrott som nu har skett. Det är klart att det då inte räcker med att bara säga att vi skall göra ungefär som vi har gjort förut. Utskottsordföranden talar om att sprida välfärden till hela landet. Det är ju där som det har brustit i regeringspolitiken! Den har satsat på de orter som redan har varit starka och på de företag som redan har haft vinstoch utvecklingsmöjligheter. När utskottets ordförande säger att utformningen av politiken på andra — Prot. 1985/86:148 områden som har indirekta regionalpolitiska effekter också är viktig, harhan 22 maj 1986 helt rätt. Det är ju det som vi i folkpartiet försöker tala för. Därför är det illavarslande att socialdemokraterna vill dra ned på både Norrlandsstödet och försämra länstrafikanslaget. Nedsättningen av de sociala avgifterna låter ni ju komma de starka kommunerna till del — jag nämnde Piteå och Luleå — medan de svaga kommunerna, som t.ex. Sorsele och Berg, blir utan. Vad som behövs är att satsa på åtgärder, nya och beprövade. På en punkt är vi ju överens. Det finns nämligen majoritet för en ökning av länsanslaget. Det är det bästa och mest decentralistiska stödet. Det får en inriktning som når ut i småskalig form, gynnar de svaga regionerna och det är billigt räknat per ny arbetsplats. Dessutom sker både beslut och åtgärder nära människorna. Herr utskottsordförande! Jag skulle vilja att ni på socialdemokratiskt håll släppte på prestigen och ställde upp ett förslag som skulle gynna de svaga regionerna.

Herr talman! Lars Ulander, utskottets ordförande, använder 90 96 av sin tid till att tala med centerpartiet. Det visar att utskottets ordförande i alla fall har förstått en sak, nämligen att centerpartiet är alternativet när det gäller en annorlunda regional utveckling. Lars Ulander frågar om centern är beredd att styra den regionala utvecklingen. Vi har haft fyra fem förslag om lokalisering av ny statlig verksamhet. Vi har hela tiden följt det enhälliga riksdagsuttalandet om att åtgärderna i första hand skall förläggas till skogslänen, i andra hand till sydöstra Sverige och i tredje hand till Sjuhäradsbygden. Socialdemokraterna har hela tiden — ihop med något annat parti — brutit mot detta principbeslut och sett till att åtgärderna har gjorts i Lars Ulanders och Thage G. Petersons hemkommuner. En annan sak: Volvo fick 220 000 kr. i lokaliseringsbidrag per arbetstillfälle. Vi var med på det trots att flertalet småföretag får 75 000-100 000 kr. Sedan har regeringen gett en typ av skatteförmån om 470 000 kr. per arbetstillfälle och frisläppt 12.5 miljarder kronor i investeringsfonder. Det har man gett till ett företag som tjänar 500 milj.kr. per månad bara på sina personbilar. Är det regionalpolitik? Beträffande befolkningsmålsättningarna säger Lars Ulander att alla andra har styrt alltsammans och att socialdemokraterna har varit viljelösa i stort sett. Ja, viljelösa kan jag hålla med om, men våren 1982 röstade Lars Ulander och hans partikamrater för kraftigt höjda befolkningsmålsättningar för Helsingfors, och ni hade den handlingskraften att ni omedelbart efter det ni kommit tillbaka efter valet hösten 1982 bokstavligen beslöt att nu skall Helsingfors växa. Om skatteutjämningen säger Lars Ulander att socialdemokraterna har påverkat kommuner och landsting i sex år. Ja, skatteutjämningen ökade under våra regeringsår från 2 miljarder till 10 miljarder kronor. 8 miljarder kronor mer i skatteutjämning, det var en mycket stor regionalpolitisk åtgärd. Jag måste fråga Lars Ulander om han har något svar på allt detta. Jag vill ha 31 klart besked nu. Ta också vägarna. Där har ni omdirigerat medel från svaga till starka bygder, från länsvägnät som förfaller till stora infarter och motorvägar. Tror Lars Ulander att det har regionalpolitisk betydelse eller icke? Det har stor regionalpolitisk betydelse.

Herr talman! Lars Ulander konstaterar att vi har och har haft en högkonjunktur. Han uttrycker bara en besvikelse över flyttningsströmmarna. Om marknadsekonomin uttryckte Lars Ulander, om jag fattade honom rätt, att det kunde bli regionala störningar då och då. Nu kan man ha olika perspektiv på detta. Man kan se på det över årtionden eller bara över ett decennium. Men det senaste ”då och då” har varat ganska länge nu. Det har existerat sedan 1960-talet, och då är det något permanent. Då är det en strukturell förändring av samhället, och det innebär att marknadsekonomin fungerar helt annorlunda. Jag vill sedan ta upp det Lars Ulander sade om rågång. Det är egentligen rätt intressant att Lars Ulander direkt erkänner att rågången går mellan vpk å ena sidan och socialdemokraterna och borgerligheten å den andra. Men jag känner mig inte särskilt ensam för det, även om vpk bara har 19 mandat här i riksdagen. Vår politik skulle äventyra ekonomin även om vi ställer oss utanför blandekonomins ramar. Jag vägrar acceptera denna förenkling av debatten och medge att alla våra förslag skulle helt spoliera ekonomin. Man måste hastigt vända politiken och kasta kapitalismen över bord. Det finns faktiskt förslag som kan vända kapitalismen mot ett helt annat samhällssystem och som vi kunde vara överens om i dagspolitiken. Jag skulle vilja fundera över en förändring av löntagarfonderna, som är vårt förslag. Nog borde Lars Ulander veta att i både hans parti och i fackföreningsrörelsen vill man ha en helt annan användning av löntagarfonderna. Spolierar det marknadsekonomin? Det förändrar arbetarklassens position och förbättrar kampmöjligheterna. Vad gäller lokaliseringsstyrning kan jag bara läsa upp vad som skrivs i Dala-Demokraten: Det räcker inte att hålla fram penningpåsen längre, man måste ta till piskan. Det är den som saknas. Det säger man inom socialdemokratin. Miljardprogram efterlyses. Det är också ett av våra krav. Vi vill att man skall kunna leva i sin glesbygd och att kommunerna skall utvecklas. Lars Ulander! Våra krav i debatten om regionalpolitiken spräcker inte ramarna för marknadsekonomin men förbättrar situationen. Kan Lars Ulander ändå inte ställa upp på det, så att vi kan få till stånd en front mot de borgerliga partierna? Det behöver inte vara som i dagens debatt, där socialdemokraterna, folkpartiet och moderaterna är de mest konservativa när det gäller utvecklingen.

Herr talman! Anders Högmark säger att jag försvarar den förda politiken. Ja, det gör jag. Men jag ser också möjligheter för den politiken att utvecklas. Den kan dock inte utvecklas efter de linjer som moderata samlingspartiet driver, nämligen att den enda utvecklingmöjligheten ligger i att sänka Prot. 1985/86:148 skatterna. Jag har i mitt inledningsanförande tagit upp den frågan och 22 maj 1986 behöver inte upprepa vad jag där sade. Men alldeles klart är att i de förslag som moderaterna framlagt till det betänkande vi nu behandlar finns ingenting som skulle åstadkomma regionalpolitisk utveckling. Det är helt nödvändigt att påtala detta moderaternas försök att ge sken av att man har intresse för regionalpolitiken. Jag fick på tafsen för att jag hade raljerat med centern. Jag vill då säga att jag icke alls har raljerat med centern. Jag gjorde ett försök att åstadkomma en riktig verklighetsbeskrivning, till skillnad från den beskrivning som under ganska lång tid framförts både här i riksdagen och i massmedia och som är oriktig. Låt oss jobba vidare för att vi skall få till stånd en regionalpolitik som är så bra som möjligt, men låt oss inte använda centerns metod när det gäller att fördela ansvaret! Har man själv i så oerhört hög grad bidragit till att åstadkomma problemen som centern har är det klart att man också skall ta på sig ansvaret. En annan sak som inte är minst viktig i sammanhanget är vad som hände före 1982 med ekonomin. Den socialdemokratiska regeringen fick som vi alla vet överta en ekonomi som var oerhört dålig och som vi fortfarande håller på och restaurerar. Det bör kanske också vara med i sammanhanget. Börje Hörnlund sade att jag använde 90 90 av min tid till att tala om centern. Ja, det är nog alldeles riktigt. Det fanns mycket goda skäl till det. Jag begärde en upplysning av Börje Hörnlund, och det var vad decentraliseringen som ett nytt mål inom regionpolitiken innebar. Det fick jag inget svar på, men jag fick en hel del frågor. Med den tid jag har mig tillmätt är det ganska svårt att besvara dem alla, men det finns kanske en möjlighet att utveckla de resonemangen litet längre fram. Till Lars-Ove Hagberg vill jag säga att det är alldeles klart att vi har oerhört svårt att mötas på grund av den uppläggning vpk har när det gäller den allmänna ekonomiska politiken. Det är alldeles klart, och jag tycker att det är viktigt att det också klart sägs ut.
Herr talman! Lars Ulander kände indignation över att jag kritiserade honom för att han hade raljerat med centern. Han säger nu att det inte var så utan att han beskrev centern i verkligheten. Jag ber då om ursäkt för att jag inte kunde urskilja nyanserna! Lars Ulander är ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott. Detta utskott har ansvaret för att behandla regionalpolitiska frågor, det har ansvaret för att inför kammaren lägga fram ett betänkande som kan ligga till grund för bra politiska beslut på det området. Lars Ulander har medgivit att han känner oro för den regionala utvecklingen, och jag tror att den oron delas av många socialdemokrater. Om Lars Ulander oroas över och känner som sitt ansvar att försvara den förda politiken, vilket är rimligt, då är min fråga: Vilka idéer har Lars Ulander som ordförande i det utskott som faktiskt skall leda utvecklingen på detta område? Har Lars Ulander och hans partikamrater någon uppfattning om vilka politiska eller andra områden som gradvis kan skapa förutsättningar 33 för en förbättrad regional balans? Förslaget om höjda marginalskatter har vi redan hört, så det kan vi na därhän. Är det den gradvis ökade indragningen av transfereringarna till kommunerna som skall skapa en bättre regional balans? Är det löntagarfonderna, som mig veterligt icke har gett en krona till småföretag i glesbygd, som skall skapa bättre balans? Moderata samlingspartiet har fört fram tankar om att det skulle införas en villkorad avskrivning av studiemedel för kvalificerad arbetskraft, så att man till glesbygden kunde få läkare som gavs en ärlig chans att jobba och som kunde fungera som ett alternativ till den något tveksamt framgångsrika Dagmarreformen. Dessa tankar avförs dock. Vi har ingenting att tillföra. Men vad har Lars Ulander som utskottets ordförande att tillföra? Ingenting. Ingår det i den s.k. naturliga arbetsfördelningen mellan utskott och regeringskansli att Lars Ulander med hänvisning till ganska tröstlösa skrivningar i utskottet skall kritisera dem som har fört fram litet nya tankar, medan industriministern skall svara för det mer lustbetonade? Lars Ulander har ett ansvar som ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott. Presentera några idéer — vad socialdemokraterna tycker att man i slutna rum i kanslihuset skall se över! Vi har redan hört riktlinjerna för skattepolitiken. Finns det inom jordbrukspolitiken någonting? Tycker socialdemokraterna att stödet till det norrländska jordbruket är för stort? Gäller idéerna transportpolitiken med indragna bidrag till kollektivtrafiken? Nämn några områden! Ge något prov på nytänkande — eller är det till att sitta fast i samma gamla hjulspår?
Herr talman! Socialdemokraterna talar genom sin utskottsordförande om hur viktigt det är att politiken på andra sektorer utformas så att den blir regionalpolitiskt positiv. Lars Ulander ger dock inga kommentarer till varför socialdemokraterna är så snåla när det gäller t.ex. Norrlandsstödet och länstrafikanslaget. Nu kan naturligtvis Lars Ulander avfärda frågan med att säga att arbetsmarknadsutskottet inte specifikt behandlar de frågorna; därför säger han ingenting om det. Jag hade emellertid en fråga om de nedsatta socialförsäkringsavgifterna. Hur kommer det sig att socialdemokraterna är beredda att satsa på de starka kommunerna, medan de lämnar Norrlands svaga inlandskommuner åt sidan? Och på den frågan skulle jag ändå vilja ha ett svar. i Herr talman! Det är egentligen inte så meningsfullt med en slagväxling mellan olika partier i frågor där man påstår att det som motparten har att säga är något som är omöjligt. Låt oss i stället pröva om det är någonting som skulle kunna vara möjligt. Då kvarstår det som folkpartiet har föreslagit: Räkna upp länsanslaget, se över läget, låt regeringen komma tillbaka, eventuellt redan i höst, med ytterligare förslag. Tillsätt en regionalpolitisk kommission, vilket har önskats från så många håll, också av socialdemokratiska ledamöter! Den skulle i det korta perspektivet kunna tillföra regionalpolitiken goda uppslag.

Herr talman! Jag noterar att Lars Ulander inte hade ett enda svar att ge på 22 maj 1986 mitt förra inlägg. Han är svarslös, och jag förstår det. Lars Ulander frågade om man skulle bygga upp ett decentraliserat samhälle utan några förändringar. Ja, Lars Ulander, det vill jag säga, att ett sådant samhälle inte är som dagens, där alla befolkningsströmmar går i stort sett åt ett håll. Folk kommer naturligtvis att ha anledning att flytta även i ett decentraliserat samhälle, men vi skall föra en politik så att folkströmmar kommer att gå åt olika håll och så att alla bygder består. Sedan tar Lars Ulander upp det förhållandet att vi begär en utredning och säger sig inte ha funnit att vi har några konkreta förslag. Jag förstår att hans tal var skrivet innan jag höll mitt anförande, men jag använde faktiskt 60 9 av min tid till att tala om hur man måste jobba för att vända utvecklingen, och en hel del av de punkterna skall utredas i den av oss begärda utredningen. Per-Ola Eriksson kommer senare i dag att återigen ge Lars Ulander en chans att förstå detta. Lars Ulander berörde också frågan om befolkningsmålsättningar. Runt om i landet har det suttit rodnande socialdemokrater och röstat bort befolkningsmålsättningarna i samband med den remissomgång som förevarit. Varför rodnar socialdemokraterna? Varför vill de ha bort befolkningsmålsättningarna? Jo, här har det satts upp befolkningsmålsättningar, och sedan ser deras egen regering till att man inte håller någon annan målsättning än den för Helsingforss län — den överskrids t.o.m. Arbetslösheten har minskat i Norrland, säger Lars Ulander. Varför har den minskat? Jo, genom att ni har flyttat massvis av norrländska ungdomar hit. Det är det som gör minskningen. Men trots detta idoga arbete finns bland de tio kommuner som har den högsta arbetslösheten nio i Norrbotten och Västerbotten. Av de tio kommuner som har den lägsta arbetslösheten finns sju i Helsingforssområdet.

Herr talman! Lars Ulander säger att vi inte kan mötas i den ekonomiska politiken. Det märkliga är, tycker jag, att socialdemokratin så väl möter de borgerliga i den ekonomiska politiken, den allmänna politik som skall råda bot på problemen här i landet. Vad är det för någonting i den ekonomiska politiken som gör att vi inte kan mötas? Är det beskattningen av kapital? Är det de likvida medel som vi vill komma åt för direkta investeringar? Eller är det omfördelningen som är det stora hindret? Det här har ju att göra med arbete och regional balans. Eller är det maktfrågorna, att storfinansens strategier inte får attackeras? Är det att man får flytta utomlands hur mycket som helst, att man får ta sina likvida medel och betala sina lån utomlands — likvida medel som har arbetats ihop av de svenska arbetarna? Är det detta som är problemet för Lars Ulander, eftersom han försvarar regeringspolitiken? Jag ställer återigen frågan: Vad kan det vara för fel i det här läget att göra 35 löntagarfonderna till regionalpolitiska instrument, Lars Ulander? Vad kan det vara för fel att styra lokaliseringen av stora och medelstora företag till skogslänen, till Bergslagen och till sydöstra Sverige? Vad kan det vara för fel utifrån arbetarrörelsens värderingar att göra det? Vad är det för fel att satsa på ett miljardprogram i Bergslagen, när t.o.m. Lars Ulanders partikamrater gör det? Kanske har det att göra med besparingarna på kommunerna — är det i den delen av den ekonomiska politiken som vi inte kan mötas? Som jag ser det, blir kullerbyttan total i och med att alla är överens om att den regionala obalans som vi har haft tidigare till viss del har kunnat neutraliseras genom expansion av offentlig verksamhet. Men nu är regeringens högsta mål att tränga tillbaka kommunerna. Därmed utarmas de sämst ställda kommunerna, så att de inte kan bidra till att upprätthålla balansen. Kanske är det den delen i den ekonomiska politiken som vi är totalt oense om. Eftersom Lars Ulander har en replik till vill jag anknyta till det han sade om att det i marknadsekonomin kan uppträda störningar. Det tycker jag är intressant. Hur ofta uppträder dessa störningar, när har man regional balans, och hur kommer den till? Som jag sade tidigare uppfattar jag störningarna som ganska permanenta under de senaste 20 åren, och det har vi haft väldiga besvär med i skogslänen och Bergslagen.
Herr talman! Anders Högmark tror att jag känner oro för regionalpolitiken. Nej, det gör jag inte. Jag är alldeles klar över att regionalpolitiken är en mycket viktig fråga och att den socialdemokratiska regeringen lägger ned mycket arbete på att vi skall nå målen för vår regionalpolitik. Jag vill också påminna utskottets ledamöter som deltar i denna debatt om att vi i fjol fattade ett stort beslut om regionalpolitiken, i vilket vi fastslog riktlinjer för hur vi skall arbeta. Det är detta som kommer att ge de långsiktiga resultaten. Elver Jonsson ställde en del frågor och kom bl.a. in på frågan om en kommission. Jag har fått mig berättat att industriministern kommer att ta upp den frågan senare. På den borgerliga sidan har man kunnat ena sig bara om länsanslagen. Men detta är ju inte på något sätt avgörande för regionalpolitiken. Vad som måste till är det totala regionalpolitiska arbetet. Vad får man fram av de borgerligas förslag? Inte ett enda dugg. Det finns inget alternativ till den socialdemokratiska politiken. Börje Hörnlund beskriver arbetslösheten i Norrland och säger att den är hög. Jag delar hans uppfattning att den är för hög. Men löser man frågan om arbetslösheten i Norrland genom att plocka bort 1 miljard kronor från de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna? Hur mycket högre skulle arbetslösheten bli i Norrland om centerns politik på denna punkt skulle få råda, Börje Hörnlund? Hur många fler procent arbetslösa skulle det bli i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland?

Herr talman! När man lyssnar till de borgerliga företrädarna och kanske främst till Börje Hörnlunds hurtiga anförande kan man förledas att tro att de borgerliga partierna skulle ha ett regionalpolitiskt alternativ, att de skulle sitta inne med goda samlande lösningar. Men så är det inte. Det finns inget samlat borgerligt alternativ i denna fråga. Det skulle i så fall ha kommit fram i utskottsbetänkandet. Bland 75 reservationer vid betänkandet finns en enda samlad borgerlig reservation. Av 12 särskilda yttranden är inget gemensamt. Denna enda borgerliga reservation handlar dessutom inte om någon saklig åtgärd för att förbättra regionalpolitiken, utan den handlar om en kommission. De borgerliga står tyvärr nakna i regionalpolitiken, och det enda som de har att skyla sig med är lappen över den organisatoriska frågan i en kommission. Jag säger ”tyvärr” därför att jag skulle önska att de borgerliga hade förslag till bra åtgärder, men här tror man att en enkel, organisatorisk åtgärd skall kunna innebära att de regionala problemen löses. Det är alltså en enda gemensam samlad borgerlig reservation bland de 75 reservationer som är fogade vid utskottets betänkande. Det säger väl en hel del om tillståndet i den samlade borgerligheten. Därmed har jag inte betygsatt enskilda reservationer som de enskilda borgerliga partierna avgivit. Säkerligen finns det där ett och annat som vi bör kunna ta fasta på i arbetet framöver. Det snart gångna riksdagsåret har kännetecknats av en ovanligt livlig debatt om regionalpolitiken och den regionala utvecklingen, och det är bra. Debatten är till stor del föranledd av att befolkningstalen i skogslänen utom Västerbotten har försämrats. Då räcker det inte att sysselsättningen har ökat och arbetslösheten minskat. Så har ju skett i skogslänen liksom i landet i Övrigt. Det finns också andra positiva tecken i skogslänen: investeringarna ökar, och nyföretagandet har växt. Men trots dessa positiva inslag i utvecklingen har befolkningen minskat i skogslänen, i Bergslagen och även i flera industrikommuner i södra Sverige. Det beror framför allt på en skev befolkningssammansättning med ett stort antal människor i hög ålder, men det beror också på försämrade nettoflyttningstal. Denna utveckling har kunnat förutses. Industrikriserna under de borgerliga regeringsåren i slutet av 1970-talet och i början av 1980-talet medförde att stora delar av basindustrin, som dominerar industrin i skogslänen och i Bergslagen, slogs ut. Knappast något eller mycket litet gjordes för att utveckla nya näringar och ett nytt näringsliv. Det var också under denna period som en tidigare folkökning i skogslänen förbyttes i en folkminskning. Jag ber att återigen få påminna om att regionalpolitiken under de borgerliga åren lades för fäfot. Regionalpolitiken under centerpartiets ledning lades i träda. Skogslänen förlorade 34 000 industrijobb, och detta skapade många sår. Det räcker inte med en högkonjunktur för att rätta till 37 allt detta. 34 000 industrijobb gick förlorade. Det innebar att ljuset släcktes i många hem över hela Norrland, och det fanns inga jobb att flytta till. Jag frågar: Vad hade hänt med Norrlands inland, med t.ex. Jämtland, om den borgerliga regionalpolitiken hade fått fortsätta? Det hade inte funnits mycket kvar av stora delar av Norrlands inland, och kanske inte heller av herr Hörnlund, eftersom centerns regionalpolitik med all sannolikhet hade släckt ut hans riksdagsplats. Genom den ekonomiska politik och nya industripolitik som inleddes av den socialdemokratiska regeringen hösten 1982 har industriproduktionen, industrisysselsättningen och industriinvesteringarna växt kraftigt såväl i skogslänen som i landet i övrigt. Men storstadsområdena och högskoleregionerna, med de bästa förutsättningarna att ta hand om och utveckla de nya industrierna och näringarna, har växt snabbast. Det var ju dessa som var bäst rustade att ta till vara de expansionsmöjligheter som krispolitiken innehöll. De stod redan 1982-1983 beredda att ta till vara möjligheterna. Men skogslänen, Bergslagen och många industriorter i södra Sverige, inte minst i Blekinge, var avrustade till följd av den borgerliga politiken. Inga åtgärder hade vidtagits för att förse dem med instrument och möjligheter att ta till vara och utveckla nya industrier och nya näringar. Den processen borde självfallet ha startat i anslutning till industrinedläggningarna i basindustrin i slutet av 1970-talet och i början av 1980-talet. Då borde satsningarna på forskning och utveckling, utbildning och teknikspridning ha startat. Men så skedde inte. Detta blev en av de viktigaste uppgifterna för den nya socialdemokratiska regeringen. Stora insatser har gjorts för att förbättra den regionala balansen. De ordinarie regionalpolitiska bidragsanslagen har mer än fördubblats sedan budgetåret 1982/83. Särskilda utvecklingsprogram har gjorts för regioner med stora problem, såsom Norrbotten och Bergslagen. Det andra steget i utvecklingen av Bergslagen skall riksdagen fatta beslut om i dag. Insatser har också gjorts på enskilda orter som drabbats av problem till följd av stora företagsnedläggningar — Timrå, Uddevalla, Malmö och Söderhamn. Kännetecknande för alla dessa insatser är satsningarna på forskning och utbildning, på utveckling, teknikspridning och infrastrukturinriktade åtgärder. Det är åtgärder som syftar till att långsiktigt ge olika regioner bättre förutsättningar att utveckla nya näringar och ny sysselsättning på grundval av de speciella utvecklingsbetingelser som varje region har. Sedan måste jag erkänna, herr talman, att den regionala balansen trots dessa insatser försämrats under det gångna året. Jag delar helt och fullt den oro över denna utveckling som utskottet gett uttryck för i sitt betänkande. Det är en stor besvikelse att det inte varit möjligt att fördela de senaste årens tillväxt bättre. Den oron och besvikelsen har jag flera gånger gett uttryck för här i riksdagen, i den allmänpolitiska debatten, i interpellationsdebatter och vid flera tillfällen under riksdagens frågestunder. Det är helt nödvändigt, som jag också har gett uttryck för vid många tillfällen, att fortsätta att utveckla regionalpolitiken. Även om vi har gjort många viktiga insatser under senare år, måste arbetet och insatserna fortsätta att förnyas. Jag vill betona att det är ett tålmodigt arbete som krävs. Det måste bedrivas på bred front och med stor uthållighet. Man måste också vara medveten om att resultaten inte märks ögonblickligen. Det kommer att ta lång tid och kräva stora ansträngningar att vända utvecklingen. En grundtanke i det regionalpolitiska arbetet är att varje region måste utvecklas efter sina egna förutsättningar. Alla regioner i vårt land har sina egna särdrag, sina egna speciella resurser och möjligheter, som måste tas till vara ock utvecklas till nya företag och nya jobb. Arbetet med att få en balanserad regional utveckling måste spänna över ett stort antal samhällsområden. Den regionala utvecklingen bestäms till mycket stor del av beslut som i dag ligger utanför regionalpolitikens egen verksamhet och egna påverkansmöjligheter. Som ett led i arbetet med att skapa förutsättningar för samordning och samverkan i arbetet med regional utveckling har en särskild statssekreterargrupp nyligen tillsatts. Gruppen leds av statssekreteraren i industridepartementet. Jag vill ta upp en talförfalskning, som Börje Hörnlund gjorde sig skyldig till när han hänvisade till en inledning som jag hade inför den socialdemokratiska riksdagsgruppen om den framtida regionalpolitiken. Det var en bra debatt. Jag skulle önska att centerns riksdagsgrupp kunde ha en lika bra och öppen debatt. Börje Hörnlund får gärna använda mitt tal som inledning i en debatt i sin riksdagsgrupp, men då bör han återge vad som står i talet och inte förvanska vad som sägs. Jag vill gärna fortsätta med att förse Börje Hörnlund med tal och material som han kan använda inför sin riksdagsgrupp när han är i behov av idéer och uppslag. Vad sade jag i mitt tal som Börje Hörnlund kommit över? Jo, jag sade att centerns regionalpolitik inte förtjänar tilltro därför att det var då centern hade ansvaret för regionalpolitiken som problemen kom och som industrierna lades ner, och det måste ta mer än tre år att rätta till detta. Men jag var också självkritisk i mitt tal, då jag sade att också arbetarrörelsen borde ha haft en bredare debatt om regionalpolitiken. Jag tillade att gamla synder bara kan rättas till genom nya ansträngningar, och då får vi inte fastna i en negativ debatt om varför man inte har gjort mer tidigare. Jag efterlyste i stället konkreta och konstruktiva förslag också av oss själva. När jag sedan kom in på den punkt som Börje Hörnlund berörde — på s. 16, eftersom Börje Hörnlund har tillgång till talet — sade jag: ”Det är helt orimligt att begära att man med regionalpolitiska insatser kan reparera vad andra politikområden eventuellt ställer till med. Andra politikområden har ett ansvar för att vi skall kunna uppnå en balanserad regional utveckling, och vi kommer inte att lyckas om inte så sker i regering och riksdag men också ute i regionerna och i länen.” Börje Hörnlund hävdade att jag sade att alla politikområden nu arbetar emot en positiv utveckling ute i regionerna. Så är det inte, och så har jag heller inte sagt. Det är Börje Hörnlunds citatförfalskning, och den har jag bett att få rätta till nu, herr talman. Det regionalpolitiska stödet till företag kommer även fortsättningsvis att ha stor betydelse. Sysselsättningseffekten av investeringsstödet har ökat successivt sedan 1982, och den trenden tycks stå sig. Sedan oktober 1982 har uppskattningsvis 15 000 nya arbetstillfällen skapats. Detta är ingen dålig siffra. Det är i själva verket den högsta siffran någonsin under den tid vi har haft ett regionalpolitiskt stöd. Det regionalpolitiska stödet stimulerar också till förnyelse av produktionsutrustning m.m., som gör att vi får rationella och konkurrenskraftiga företag i stödområdena. Detta är mycket viktigt. Användningen av medel för s.k. mjuka investeringar — produktutveckling, marknadsföring, företagsutveckling m.m. — ökar i betydelse och omfattning. Den här utvecklingen ligger väl i linje med en önskvärd inriktning mot förstärkning och förnyelse av näringslivet. Regeringen avser att förstärka denna del av regionalpolitiken. Förenkling av det regionalpolitiska stödet står högt på mångas önskelista. Inom industridepartementet arbetar nu en arbetsgrupp med att förutsättningslöst försöka finna möjligheter att åstadkomma förenklingar och förbättringar av stödverksamheten. Regeringen överväger en försöksverksamhet med förenklad handläggning vid någon länsstyrelse. För att näringslivet ute i regionerna skall utvecklas och förnyas behövs en god utvecklingsmiljö för näringsliv och företagande. Det handlar om utbildad arbetskraft, goda utbildningsmöjigheter, goda kommunikationer och en i övrigt god infrastruktur. Kommunerna måste här ge goda grundförutsättningar genom en väl utbyggd kommunal service, bra industrimark och teknisk försörjning. Utbyggnaden av kommunikationerna har stor betydelse för att ge de regionalpolitiskt prioriterade regionerna bättre förutsättningar att utvecklas. De dåliga kommunikationerna i vissa delar av Bergslagen är ett hinder för att få företag dit. Regeringen har startat en samordnad investeringsplanering inom kommunikationsområdet, där vägarna, luftfarten, sjöfarten och järnvägstrafiken omfattas. I uppdraget till de ansvariga trafikverken har regeringen poängterat betydelsen av att dessa verk i sin långsiktiga planering väger in regionalpolitiska mål och riktlinjer. Jag ser det här som en stor möjlighet att få en bättre samverkan mellan olika trafikslag, samtidigt som det nu ges möjlighet att tidigt påverka framtida trafikinvesteringar som kan bli av stor betydelse för den regionala utvecklingen. Datakommunikationerna är en viktig fråga för regionalpolitiken. Betydelsen av den utbyggnad av telekommunikationsnätet som nu genomförs jämförs ofta med den betydelse utbyggnaden av järnvägarna på sin tid hade för samhällsutveckling och bosättning. Den stora satsning på utbyggnad av telekommunikationerna som görs innebär att vi kommer att få mycket stor telekapacitet— även för datakommunikation — över hela landet. Den som efterfrågar telekommunikation kommer att få tillgång till alla sorters teletjänster kort tid efter det att de har begärts. Ingenstans i landet kommer bristen på telekommunikationer att hindra etablering och drift av en verksamhet. Trenden mot en ensidig koncentration av kunskap och kompetens till storstadsområdena och några få universitetsoch högskoleorter måste brytas. Andra områden måste in i bilden. Arbetet med detta har påbörjats genom kraftfulla satsningar på teknikoch utvecklingscentra och utveckling av högskolan som en regional resurs. Regeringen kommer att fortsätta på den inslagna vägen, därför att den ger — Prot. 1985/86:148 långsiktiga utvecklingsmöjligheter för många regioner. Program håller nu på 22 maj 1986 att utarbetas för de framtida insatserna. Industrioch utbildningsdepartementen har ett bra samarbete kring utbildningsoch högskolefrågornas regionalpolitiska betydelse. För att ytterligare stärka detta samarbete har en särskild samarbetsgrupp nu tillsatts mellan industridepartementet och utbildningsdepartementet. Samarbetet har bl.a. resulterat i att industridepartementet på kort tid av regionalpolitiska medel gett närmare 150 milj.kr. till tidigareläggning av forskningsoch utbildningsinsatser ute i regionerna. Jag vill gärna för kammaren berätta att regeringen i dag har tagit två nya beslut om regionalpolitiskt stöd till viktiga framtidsprojekt. Det är inte stora ekonomiska åtaganden men viktiga. Det ena gäller Kiruna geofysiska institut, som tilldelas ytterligare pengar för fortsatt arbete med produktutveckling och tillämpad forskning. I Kiruna har tidigare satsningar resulterat i nya produkter och tjänster. Nya projekt är också på väg. Det andra beslutet i dag gäller Träteknikcentrums enhet i Skellefteå, som tilldelas 4 milj.kr. av regeringen och 4 milj.kr. av de nordligaste länen. Träteknikcentrum har gjort en lovande start, och dessa nya pengar ger möjlighet till en kraftig kompetensuppbyggnad. Satsningen kommer att få stor betydelse inte minst för träindustrin i Norrlands inland. Regeringens avsikt är att i forskningspropositionen nästa år ytterligare utveckla utbildningsoch forskningsfrågornas roll i den regionala utvecklingen. Det råder för närvarande en god och glädjande aktivitet ute i regionerna när det gäller teknikoch kunskapsspridning. Ett 60-tal centra är nu i verksamhet. Ett flertal konkreta projekt om teknikoch utvecklingscentra behandlas för närvarande av regeringen och diskussioner förs kring nya projekt. Jag är, herr talman, helt övertygad om att vi i Bergslagen och i stödområdet inom några år skall ha teknikoch utvecklingscentra i gång av Ideons storlek och kapacitet. För utvecklingen och förnyelsen av näringslivet i Bergslagen har betydande medel avsatts för utbildningsinsatser. Förslag om Bergslagens tekniska högskola har nyligen inkommit från regionstyrelsens i Uppsala högskoleregion. : Detta är bra och efterlängtat. Dåliga utbildningsmöjligheter är nämligen ett av Bergslagens problem i dag. För kort tid sedan överlämnade representanter för Västernorrlands län till regeringen förslag om hur högskolan i Sundsvall/Härnösand skulle kunna utvecklas till en ännu mer betydelsefull utvecklingsresurs i regionen. Man arbetar med ett projekt som innebär en industrihögskola till Sundsvall. Förslagen bereds nu i regeringskansliet. Förslagen från regeringen om utökad teknisk utbildning vid högskolorna i Kalmar och Gävle norra Uppland. I flera andra län — jag har nyligen sett förslag från Jämtland och 41 Prot. 1985/86:148 Kopparberg — arbetar man med utvecklingsprogram som bl.a. innehåller utökade utbildningsinsatser. De programmen kommer vi att bearbeta i regeringskansliet. Det pågår således ett stort antal aktiviteter, som innebär teknikoch kunskapsspridning till de regionalpolitiskt prioriterade regionerna. Dessa aktiviteter kommer att vara oerhört betydelsefulla för den regionala utvecklingen på lång sikt. Turismen har stor betydelse för sysselsättning och service, inte minst för de inre delarna av norra Sverige. Statens industriverk genomför nu på regeringens uppdrag en utredning om turistnäringens struktur, sammansättning och säsongsberoende. Den här utredningen bör ge oss ett bättre underlag för att komma med förslag till åtgärder för att bl.a. förlänga turistnäringens säsong och därmed förbättra näringens ekonomiska situation. Min avsikt är att så småningom ha överläggningar med ett antal länsstyrelser, däribland Jämtlands, om turistnäringens villkor och möjligheterna till en expansion. Regeringen har i sin regeringsförklaring betonat vikten av att man intensifierar arbetet med decentralisering av statlig verksamhet. En viktig del i decentraliseringsarbetet är omlokalisering av statlig verksamhet från Helsingforssregionen till andra delar av landet. Sedan utflyttningen i början av 1970-talet har det inte skett mycket på denna punkt. Ansträngningarna kommer att ökas för att nå konkreta resultat, och vi har bildat arbetsgrupper som nu arbetar med dessa frågor. De privata tjänstenäringarna expanderar starkt och väntas fortsätta att göra det. Regeringen har gett industriverket i uppdrag att kartlägga utvecklingen och lämna förslag till hur man skall kunna påverka förläggningen av tillväxten, så att stödområdena får del av expansionen. Det är viktigt att det klart markeras att det inte bara är den statliga administrationen som skall finnas med i bilden. I det arbete som industriverket nu gör ingår därför också försäkringsbolag, banker, industriföretag, organisationer och kooperationen. Det privata näringslivet måste ta ett större ansvar för att upprätthålla och öka sysselsättningen i stödområdena. I utbyte mot att samhället på olika sätt skapar förutsättningar för företagens expansion och höga vinster måste företagen ta ett ansvar för att investeringar som skapar nya arbetstillfällen också genomförs i de områden som har regionalpolitisk prioritet. Så sker inte i dag. Jag skall gärna erkänna att jag är mycket besviken på denna punkt. Men jag vill också tillägga att jag i de borgerliga inläggen här i dag inte har hört ett enda ord av kritik mot det privata näringslivet. Det är på något sätt avslöjande. Det är inte uteslutet att vi måste pröva vissa dämpande åtgärder när det gäller etablering i Helsingforssregionen, för att ytterligare stimulera till etablering i skogslänen och Bergslagen. Herr talman! Diskussionerna om den fortsatta regionalpolitikens utformning kommer att föras i det regionalpolitiska rådet. Vi får också viktiga uppslag till politikens utformning från den parlamentariskt sammansatta glesbygdsdelegationen. En betydelsefull grupp för det regionalpolitiska arbetet blir naturligtvis den statssekreterargrupp som jag tidigare nämnde. Länsstyrelserna har en väsentlig roll i arbetet med att utveckla regionalpo litiken. Varje år redovisas i länsrapporterna uppslag och idéer till regionalpo — Prot. 1985/86:148 litiska insatser. Vidare får länsstyrelserna ofta uppdrag av regeringen att ta 22 maj 1986 fram utvecklingsprogram inom olika regionalpolitiska områden. Just nu d Regionalpolitiken, pågår arbetet med att utarbeta regionala teknikspridningsprogram. Detta visar att vi har flera forum för att diskutera och utveckla regionalpolitiken. Jag har svårt att frigöra mig från intrycket att kravet på en särskild kommission har lagts fram i brist på idéer om hur regionalpolitiken bör utvecklas. De konkreta förslagen från de borgerliga lyser med sin frånvaro. En kommission vid sidan av det viktiga vardagsarbetet, som ändå är det mest väsentliga, skulle sannolikt bara öka byråkratiseringen och störa en väl fungerande organisation för att utveckla politiken. Som framgått av mitt anförande pågår i regeringskansliet ett omfattande arbete med att utveckla och förnya regionalpolitiken. Utredningsuppdrag har utdelats. Arbetsgrupper har tillsatts. Enskilda departementstjänstemän arbetar nu med särskilda frågor. Min avsikt är att så snart det är möjligt ta upp allt detta i det regionalpolitiska rådet. Som utskottsmajoriteten skriver kommer regeringen att ändra rådets sammansättning och aktivera dess verksamhet. Jag antydde också detta i den långa interpellationsdebatt om regionalpolitiken som vi förde här i riksdagen för någon månad sedan. Jag avser att låta samtliga riksdagspartier bli representerade i det regionalpolitiska rådet. Herr talman! Jag ser debatten om regionalpolitiken under innevarande riksmöte som mycket positiv. Den visar på ett ökat intresse för regionalpolitiken, och det kan förhoppningsvis leda till konstruktiva förslag för att utveckla politiken. Utskottsbetänkandet visar på en bred uppslutning kring kraven på en utveckling av regionalpolitiken — de många reservationerna innehåller främst partikrav och lokala krav. Jag hoppas att det skall gå att få till stånd en bred enighet om den inriktning av det fortsatta regionalpolitiska arbetet som jag här har antytt konturerna för.

Herr talman! I betänkandet är det inte svart på vitt i fråga om allt. Det råder samstämmighet i en rad regionalpolitiska grundfrågor. Att industriministern gör stort nummer av att han inte hittar så många gemensamma reservationer tycker jag egentligen saknar poäng. Industriministern talar samtidigt om att arbetet bör ske på bred front och med uthållighet och tålmodighet. Vidare att det inte räcker med högkonjunktur för att man skall klara en regional balans. Om detta är vi ju överens, och därför är det inte så konstigt att vi inte fronderar på alla punkter. Industriministern talade om Norrlands inland, och jag har en fråga som jag väckt några gånger men som ingen vill svara på: Hur kommer det sig att socialdemokraterna och regeringen satsar på starka kustkommuner, medan de svaga inlandskommunerna lämnas därhän? Då tänker jag bl.a. på nedsättningen av socialförsäkringsavgiften, varigenom Luleå och Piteå får miljonstöd, medan de svaga kommunerna Sorsele och Berg blir utan. Även andra politikområden är viktiga, sade industriministern. Han 43 nämnde i sammanhanget utbildningsdepartementet, och det är helt O. K. att utbildningsdepartementet kommer med i bilden som en viktig del. Men har inte industriministern ett övergripande regionalpolitiskt ansvar även när det gäller de andra departementen? Hur har resonemanget gått i regeringskretsen, när man t.ex. på jordbrukets område vill minska Norrlandsstödet, vilket kommer att slå särskilt hårt mot Bergslagen? Hur har resonemanget gått med jordbruksministern? Och hur har samtalen gått med kommunikationsministern? Ni vill ju hålla tillbaka länstrafikanslaget, och här rör det sig om belopp i hundramiljonerklassen. Det vore rimligt att vi fick svar på de frågorna. I interpellationsdebatten den 1 april framhöll industriministern att vi måste ta gemensamma tag. Han sade: Alla behövs, riksdag och regering tillsammans. Nu raljerar han över att vi vill ha en kommission där vi skulle kunna diskutera de här frågorna. Jag skulle vilja fråga beträffande det sista industriministern sade, att regionalpolitiska rådet skulle reformeras och att också riksdagspartierna skulle ingå: Är tanken att rådet skulle kunna ta sig an sådana uppgifter som redovisas i reservation 7, som jag vill påstå är betänkandets främsta läsning? Se på vad som står i reservation 7! Kan det harmoniseras med det reformerade regionalpolitiska rådet? Låt mig säga att när regionalpolitiska rådets verksamhet redovisades inför utskottet, då var det en stor besvikelse. Detta förpuppade organ! Det är angeläget att det blir som industriministern säger, dvs. att det nu skall bli mera fart på det regionalpolitiska rådet. Hittills har det nämligen misskött sin uppgift. Sedan vill jag säga att jag tror det ligger mycket i vad Thage Peterson sade om att gamla synder bara kan rättas till med nya ansträngningar. Låt oss göra nya ansträngningar, men låt dem göras gemensamt och inte i snäva departementskretsar!

Herr talman! ”Vi borde tidigare ha intresserat oss mera för regionalpolitiken”, sade Thage Peterson inför den socialdemokratiska riksdagsgruppen. Jag sade tidigare enligt mitt manus: ”Tyvärr måste jag konstatera att närapå allt vad regeringen gör är till nackdel för den regionala utvecklingen.” Thage Peterson måste vara oerhört klämd och uppjagad när han misstänker att någon enda människa i detta land — jag tror inte det finns någon — skulle tro att Thage Peterson kom fram till den typen av självbekännelser inför riksdagsgruppen. Jag har här manuskriptet till Thage Petersons tal. Jag har blivit erbjuden att läsa upp det inför centerns riksdagsgrupp. Men jag säger nej tack. Centergruppens vilja att uträtta saker och ting på regionalpolitikens område är nämligen så stark, att jag riskerar att bli utbuad om jag inte är mera konkret än vad Thage Peterson är i detta dokument. Jag vill dock ge industriministern rätt på en punkt, nämligen att övriga områden är oerhört viktiga — inte bara regionalpolitiken, som Thage Peterson ansvarar för. När man studerar Thage Petersons tal måste man fråga sig: Bryr sig regeringen inte alls om vad Thage Peterson säger i detta tal? Jag önskar att Thage Peterson får större tyngd i regeringen, för det mesta som sker i regeringen motverkar en balanserad regional utveckling. Jag önskar också Prot. 1985/86:148 att Thage Peterson får en sådan tyngd i regeringen, att han inte stegvis 22 maj 1986 behöver urholka de regionalpolitiska anslagen så som sker i det förslag som nu är förelagt riksdagen för beslut i dag. Sedan säger Thage Peterson att de borgerliga partierna inte är eniga. Nej, det är vi inte. Det är känt, hoppas jag, av alla i det här landet att centerpartiet vill speciellt mycket och arbetar speciellt mycket för en bättre regional utveckling. Jag vill dock säga om folkpartiet och moderaterna att jag upplever att de vill mer än regeringen och socialdemokraterna när det gäller att åstadkomma regional balans i det skede vi nu befinner oss i. Jag noterar och är glad för att Thage Peterson säger att han kan se positivt på enskilda reservationer. Varför inte då viska det till Lars Uländer? Han har varit tvungen att lotsa igenom allt detta i utskottet utan att höra något positivt. Det har inte varit roligt för socialdemokraterna i utskottet. Viska till dem: Släpp igenom litet grand av det som är bra, så får vi en bättre regionalpolitik.

Fru talman! Det är otvivelaktigt så att vi lider av stora regionalpolitiska problem, Thage Peterson. Vi har problem i skogslänen, Bergslagen, sydöstra Sverige. Men det är en ganska bekväm position som regeringen intar, när den gömmer sig bakom centerns attack. Egentligen försöker man då förgylla sin egen prestation och gå ifrån alla de avgörande problem som man har — och kanske också har krav på sig från sin egen rörelse att klara av. Jag har tidigare ställt en fråga till Lars Ulander, och jag frågar nu Thage Peterson: Hur tror regeringen att utvecklingen i dessa områden kommer att bli med regeringens systematiska utplundring av kommunerna? Jag kräver ett svar av regeringen. Hur tänker man sig den närmaste framtiden i dessa områden med den utflyttning som sker i dag och med de problem som vi kan se framför oss? Och vad händer med kommunernas roll? Thage Peterson säger ju också att man skall ha en bra kommunal service. Det kan väl inte bara vara för vissa företag som man skall ha service, utan det gäller väl också kommunernas invånare. I det avseendet har vi problem, och det krävs ett svar av regeringen. Man säger från socialdemokratiskt håll i polemik med de borgerliga: Ni riktar ingen kritik mot det privata näringslivet. En sak är säker: Man kan inte beskylla Thage Peterson för att han inte kritiserar. Men vad man kan kritisera regeringen för är att den inte vidtagit någon åtgärd. Det skulle vara intressant att höra vad som skall hända, för vad Thage Peterson aviserar är en dämpning av storstadstillväxten, en dämpning av tillväxten i Helsingfors. Vad är det fråga om? Är det etableringskontroll eller andra styrinstrument som regeringen kommer med? Det är oerhört intressant i så fall. I samma andetag säger industriministern att man skall stimulera omflyttning till andra områden. Jag kommer då tillbaka till det som sägs inom den rörelse som Thage Peterson företräder: Det räcker inte med penningkistan. 45 Prot. 1985/86:148 Det räcker inte att visa upp dessa morötter för företagen. Man är tvungen att kalla dem till överläggning. Men vad hjälper det, om man inte tar fram piskan. Tänker regeringen ta fram någon piska, eller kommer regeringen också i fortsättningen att vara den lilla musen som röt för att sedan låta storföretagen göra som de vill?

Fru talman! Det finns flera sätt att debattera på. Det har vi sett exempel på här. En metod är — som framgick när utskottets ordförande Lars Ulander talade — att inte föra någon sakdebatt alls, att inte ge uttryck för något som helst nytänkande. En annan metod är att föra ett tämligen högljutt resonemang — som industriministern och någon företrädare för utskottet gjorde. Man grälade ju om vad som hände före och efter 1982. Men, fru talman, om debatten om de regionala problemen skall fortsätta och om man vill försöka lösa de problemen, är en sådan här debatt tämligen destruktiv. En tredje metod är att redovisa en lång rad förslag från industridepartementet. Det är bra att man gör det, men det är ju bara en sektor som berörs. Det har förekommit många försumligheter. Självfallet finns det därför ett behov av att reparera en del. Industriministern gav exempel på ett antal försumligheter. Men industriministern kom också fram till att det behövs ett nytänkande. Han raljerar över att endast en av 75 reservationer är gemensam för de borgerliga partierna. Men det väsentliga är kanske inte förslagen utan det väsentliga är just att det finns en vilja att diskutera. De socialdemokratiska utskottsledamöternas attityd — de vill ju inte föra några diskussioner om en utveckling i nya banor eller om ett nytänkande, utan sömngångaraktigt avslår de bara alla förslag — gör att intresset för en kommission med bredare parlamentarisk insyn växer. Industriministern har indirekt gett dessa krav ett erkännande i och med sitt besked om att de politiska partierna kommer att få den insyn som man har önskat när det gäller det arbete som nu pågår inom kanslihuset. Detta innebär i realiteten ett underkännande av den arbetsmetodik som utskottsmajoriteten har tillämpat under våren — hela tiden har man låtit bli att diskutera sakfrågorna. Givetvis finns det många idéer och förslag, och många av dem går stick i stäv mot varandra. Men avsikten med vårt förslag om en kommission är att man skall kunna föra en öppen, konstruktiv debatt. Man skall, utan att ha några förutfattade meningar, kunna utbyta idéer och åsikter. Avsikten med en kommission är alltså helt enkelt att föra utvecklingen framåt. Sedan säger industriministern — och vi får väl anledning att återkomma till den saken — att det behövs en god utvecklingsmiljö. Regionalpolitiken kan inte ensam råda bot på de brister som andra sektorer kanske har skapat. Ja, just det. Det behövs ett vidare helhetsperspektiv och en god grund för utvecklingen. I nästa replik — det blir förmodligen efter frågestunden — får jag anledning att återkomma till detta. Industriministern talar om behovet av en utveckling och av en god utvecklingsmiljö. Men landets många småföretagare upplever det inte på samma sätt i och med löntagarfonderna och den utarmning av kommunerna som sker. Jag tänker då på de nedskärningar av transfereringar som förekommer och som innebär att kommunernas möjligheter att ge en tillfredsställande service alltmer reduceras.

Fru talman! Mordet på statsminister Olof Palme har aktualiserat frågor om hur våldsdåd av detta slag skall kunna förebyggas i ett öppet samhälle och om hur vår beredskap för att hantera sådana händelser bör vara utformad — om de ändå inträffar. Som underlag för statsmakternas bedömning av dessa frågor bör en granskning ske av hur berörda myndigheter och andra samhällsorgan i det här fallet har utfört sina uppgifter. I enlighet med detta har regeringen i dag därför beslutat tillkalla en juristkommission bestående av tre ledamöter: riksdagens ombudsman Per-Erik Nilsson som ordförande, arbetsdomstolens ordförande Olof Bergqvist och hovrättspresidenten Carl-Ivar Skarstedt, hovrätten för Övre Norrland. Kommissionen bör till en början studera hur säkerhetsskyddet för statsråd och andra offentliga personer — liksom den nuvarande organisationen för att förebygga terrorism och liknande angrepp — har fungerat i praktiken. Vidare ingår i kommissionens uppdrag att undersöka de frågor som berört de centrala samhällsfunktionerna under den närmaste tiden efter mordet och att i samband med detta uppmärksamma bl.a. beredskapsoch säkerhetsrutiner, sambandsoch informationsfrågor. En annan viktig del av uppdraget är att granska själva brottsutredningen. I övrigt skall kommissionen ha stor frihet när det gäller granskningsarbetets närmare inriktning och uppläggning. Resultatet av sitt arbete bör den så långt som möjligt öppet redovisa. Kommissionens granskningsarbete — och det beslut regeringen har fattat i dag — utgör dock endast ett första steg. I nästa skede övertas ansvaret av företrädare för de politiska partierna. Huvuduppgiften blir då att överväga och föreslå de konkreta åtgärder som kan visa sig befogade, bl.a. med anledning av kommissionens granskning. Frågan om inriktning och uppläggning av detta andra steg kommer att bli föremål för överläggningar med partiledarna. Kommissionens uppgift blir alltså att utreda olika myndigheters agerande i anslutning till mordet på Olof Palme. Dess rapport kommer senare att ligga till grund för olika politiska bedömningar och konkreta förslag. Genom denna arbetsmetod har vi valt att följa en gammal svensk tradition, nämligen att låta jurister och ämbetsmän granska händelseförlopp och ställa dessa i relation till gällande rättsregler. Så var fallet med Wennerströmaffären, IB-utredningarna, utredningen efter avslöjandena om Stig Berglings 47 spioneri och efter Telubaffären. Även om mordet på Olof Palme saknar motstycke söker regeringen här alltså handla enligt vedertagna principer: en juridisk kommission bearbetar det synnerligen omfattande materialet och tar fram ett underlag som senare, i ett andra steg, bedöms politiskt — något som självfallet inte hindrar att ytterligare material kan tas fram i detta senare skede.

Fru talman! Den information regeringen nu har lämnat vill jag för den moderata riksdagsgruppens del kommentera med att det är bra att granskningen av händelserna i samband med mordet på statsminister Olof Palme inleds. Det är också bra att de parlamentariska representanterna inte förvisas till en referensgrupp åt en kommission bestående av höga jurister och ämbetsmän. Men vi är inte nöjda med uppdelningen av arbetet på en juristkommission och därefter en parlamentariskt sammansatt grupp. Enligt vår mening borde det bara tillsättas en kommission, som redan från början skulle ges en bred sammansättning med en stark politisk förankring. Justitieministern hänvisade till traditionen, bl.a. förfaringssättet i samband med Wennerströmaffären. Men det finns också senare erfarenheter, t.ex. från ubåtskommissionen, som från början gavs den sammansättning som jag här pläderar för. Vår alldeles klara erfarenhet är att den modell som användes i samband med ubåtskommissionen är att föredra framför den av justitieministern åberopade tidigare traditionen. Det har framgått att motivet för den av regeringen valda uppläggningen är att man inte vill störa det pågående utredningsarbetet. Såvitt jag förstår blir den eventuella störningen lika stor oavsett hur kommissionen är sammansatt. Dessutom förefaller det mig orimligt att låta bristen på framgång i spaningsarbetet försena en allsidig granskning av vad som hänt i detta ärende och därmed också fördröja de åtgärder som kan krävas för att förebygga en upprepning. Även det förhållandet att justitiedepartementets uppträdande i förhållande till berörda myndigheter har satts i fråga motiverar att uppdraget redan på ett tidigt stadium anförtros inte bara jurister och andra experter utan även personer med politisk förankring. Beslutet att börja med enbart en juristgrupp kan tolkas som att regeringen vill skjuta den mera ingående och känsliga prövningen på framtiden. Vi moderater finner det angeläget att det breda undersökningsarbetet påbörjas, innan fler fakta i ärendet har hunnit falla i glömska. Vår här redovisade uppfattning har vi delgett regeringen i förväg. Jag beklagar att våra synpunkter inte tillgodosetts, vilket utesluter den samstämmighet som hade varit värdefull i denna betydelsefulla men egentligen inte särskilt partiskiljande fråga. De politiska meningsbrytningarna kan därmed komma att bli skarpare än vad de annars behövt vara. Med hänsyn till den vikt vi fäster vid att de politiskt utsedda representanterna snabbt kopplas in i granskningsarbetet vill jag fråga justitieministern vid vilken tidpunkt han förutser att den parlamentariska kommissionen senast kan komma att tillsättas.

Prot. 1985 4 3 SR DEE regeringsbeslut Vi har från folkpartiets och moderaternas sida vid dessa överläggningar BETRE förordat att regeringen redan nu skulle tillkalla en parlamentarisk kommission snarare än en juristkommission. Det viktigaste skälet är att kommissionens uppgifter, såsom de har formulerats i regeringsdirektiven, är att utreda och bedöma frågor av allmän karaktär och inte av specifikt juridisk karaktär. Det gäller i varje fall frågorna om vissa personers säkerhetsskydd, organisationen för att förebygga terrorism och granskningen av hur centrala samhällsfunktioner har fungerat tiden närmast efter mordet. Att granska själva brottsutredningen kan man kanske uppfatta som en mer juridisk fråga, men den granskningen torde under alla förhållanden bli aktuell först i ett senare skede. Under de överläggningar som har ägt rum har två skäl anförts för att vänta med en parlamentarisk granskning och i stället tillkalla en juristkommission. Det första skälet är, som Lars Tobisson nämnde, att polisutredningen inte bör störas. Jag utgår ifrån att kommissionen, oavsett hur den är sammansatt, får komma in på den frågan först i ett senare skede. Det kan alltså knappast vara ett skäl för att nu tillsätta en juristkommission i stället för en parlamentarisk kommission. Det andra skälet för att välja en juristkommission skulle vara att det är fråga om en svår materia som kan behöva ”benas upp” av jurister innan parlamentariker kommer in i bilden. Som jag redan framhållit uppfattar vi de frågor som kommissionen först skall ta itu med som mer allmänna än juridiska. Det talar snarast för en parlamentarisk kommission. Att frågorna sedan kan kräva noggranna överväganden innan eventuella åtgärder beslutas talar också enligt min mening för att parlamentarikerna kommer in redan från början. Jag beklagar att regeringen inte har eftersträvat en samlande lösning inför det utredningsarbete som nu förestår. Det finns naturligtvis inte någon anledning att i en sådan här fråga blåsa till någon stor politisk strid. Det skall det inte heller bli. Men jag vill ändå mot denna bakgrund fråga justitieministern vilka närmare överväganden som har lett regeringen fram till beslutet att nu tillsätta en juristkommission i stället för att omedelbart ge mandatet till en parlamentarisk kommission.

Fru talman! Det viktiga är enligt vår mening att alla omständigheter kring mordet på Olof Palme blir ordentligt klarlagda. Det är av många olika skäl ett allmänt intresse att så sker. Vi har tidigare från centerpartiet krävt att en särskilt kommission skall tillsättas. Vi hade också helst sett att det blivit en parlamentarisk kommission i traditionell mening, givetvis med biträde av särskild kompetent expertis. Den ordning som regeringen bestämt sig för är annorlunda. Vi vill för vår del understryka hur viktigt det är att parlamentarikergruppen blir huvud 49 kommitté och således — även om den nu kommer in i ett senare skede — får det avgörande inflytandet, dvs. att den kan ta initiativ i utredningsarbetet, att den får del av all information och att alla förslag till åtgärder blir en uppgift för parlamentarikergruppen. Jag vill fråga justitieministern om avsikten är att parlamentarikerna skall få denna ställning.

Fru talman! Jag har några kommentarer till justitieministerns meddelande om de två kommissionerna. Vpk motsätter sig inte att det blir två kommissioner, en juristkommission och en politisk kommission. Vi förutsätter dock att den politiska eller parlamentariska kommissionens arbete inte underordnas juristkommissionens. Vi utgår också ifrån att allt material som juristkommissionen får fram blir tillgängligt för den parlamentariska kommissionen. Vi ser det som en viktig del för den parlamentariska kommissionen att klara ut bl.a. hur vi skall bevara det öppna samhället och samtidigt ta hänsyn till säkerhetsaspekten. Vpk har inte några förutfattade meningar om det arbete som hittills utförts av polis och åklagare. Vi vill från vpk:s sida markera att denna viktiga fråga inte bör göras till en partipolitisk sådan. Vpk utgår också från att parlamentarikerkommissionen, eller den politiska kommissionen, får en bred sammansättning så att samtliga i riksdagen representerade partier kommer att finnas med i den. Fru talman! Till sist noterar vi med tillfredsställelse att arbetet i kommissionerna skall bedrivas med största möjliga öppenhet.

I ett inledande steg krävs att man på ett säkert, snabbt och effektivt sätt kan säkerställa och dokumentera information om vad som har skett. Det krävs vidare att dessa uppgifter bedöms mot den ordning och mot de rättsregler som vi i dag har för att hantera händelser av den allvarliga beskaffenhet som det nu är fråga om. Det är viktigt att denna del av arbetet snabbt kan komma i gång. Först när denna grundläggande fas har avslutats finns det tillräckliga förutsättningar för att gå vidare med det andra steget, som skall innefatta politiska bedömningar och förslag till de förändringar som kan krävas i den nuvarande ordningen. Regeringen har mot denna bakgrund noga övervägt hur det inledande arbetet bäst kan utföras. Regeringen har då främst beaktat att det material som skall inhämtas och analyseras från de utgångspunkter som jag här har nämnt är synnerligen omfattande och delvis också av tekniskt och juridiskt komplicerad natur. För detta arbete kommer att krävas breda och djupa kunskaper och erfarenheter från de områden som berörs av arbetet, dvs. främst rättsväsendet. Vad som också är särskilt väsentligt är att denna Prot. 1985/86:148 kartläggning av situationen präglas av fullkomlig objektivitet och saklighet. 22 maj 1986 Detta talar med styrka för att det inledande arbetet bör anförtros högt betrodda och självständigt arbetande ämbetsmän med ledande befattningar inom rättsväsendet. Regeringen är övertygad om att de jurister som nu har tillkallats kommer att svara mot dessa högt ställda krav och att de kommer att lämna det kvalificerade underlag som behövs för det andra steget i det arbete som nu påbörjas. Det andra steget skall naturligtvis startas snarast möjligt. Men någon närmare tidpunkt kan jag inte ange, bl.a. av det skälet att den tidpunkten beror på hur snabbt mordutredningen kan slutföras.

Fru talman! Justitieministerns ytterligare försök till förklaring förtar inte det intryck som kan uppstå av att det här rör sig om en undanmanöver. Pressen på att få till stånd en klarläggande utredning har blivit regeringen för stark, men man vill inte tillgodose det kravet. Alla de egenskaper som angavs krävas av personer som skall kunna göra en nyttig uppgift i sammanhanget finns företrädda här i kammaren och inom de politiska partierna. Det finns ingen som helst anledning att göra en gradering i låt oss kalla det opartiska utredare och personer som utses den politiska vägen och just därigenom företräder allmäna intressen. Jag menar — det är i alla fall det intryck jag får — att regeringen här är överdrivet rädd för reaktionen från spaningsledningens sida. Jag frågade hur länge det kan dröja innan den parlamentariska delen av utredningsarbetet kommer i gång. Man får en känsla av att det kan dröja hur länge som helst. Regeringen skulle helst vilja se att utredningsarbetet då är avslutat. Självfallet hoppas vi alla att det snabbt blir avslutat i den meningen att gärningsmannen avslöjas och grips. Men för dagen förefaller detta, i varje fall från min horisont, inte vara nära förestående. Om inte detta inträffar blir ju utredningsarbetet närmast evigt. Det kommer inte att läggas ned ens när brottet — efter 25 år, antar jag — blir preskriberat i lagens mening. Jag är rädd för att vi kan få en pågående debatt om detta. Om man t.ex. till hösten hävdar att det borde vara dags för parlamentarikerna att ta över kan det mycket väl tänkas att spaningsledningen får upp något hett spår som gör att det skulle vara störande med den typ av granskningsarbete som man tydligen fruktar att just politiker skulle kunna bedriva på ett särskilt störande sätt. Jag skulle vilja återkomma till frågan och försöka få något slags besked om vilket tidsperspektiv justitieministern ser framför sig. Kan det bli före utgången av 1986? Kan det bli tidigt till hösten? Vad kan det röra sig om — några månader, några år? Det är faktiskt en viktig punkt att få klarlagd, justitieministern.
Fru talman! Jag angav i mitt anförande några villkor som jag tyckte borde gälla för parlamentarikergruppens arbete: att den blir att anse som huvudkommitté, att den får det avgörande inflytandet, att den kan ta initiativ i utredningsarbetet, att den får all information och att alla förslag till åtgärder blir en uppgift för parlamentarikergruppen. Det är viktigt att det kommer att bli på detta sätt. Det kan ju faktiskt vara så, att även efter juristkommissionens utredning frågor kommer att stå öppna, vilket kräver ytterligare undersökningar. Jag avslutade mitt anförande med att fråga justitieministern om avsikten var att parlamentarikergruppen skulle få den ställning som jag hade angett. Jag noterar att justitieministern inte lämnar något svar på denna fråga.
Fru talman! När det: gäller tidpunkten har jag redan sagt att den naturligtvis bl.a. beror på hur mordutredningen utvecklas. Därför kan jag inte och skall inte i dag ange någon tidpunkt. Jag vill bara säga att valet av lämplig tidpunkt naturligtvis liksom uppläggningen av det andra steget skall diskuteras med de andra partiledarna. Bertil Fiskesjö anser jag fick ett uttömmande svar både i min inledande information och i min replik. Men jag vill nu tillägga till Bertil Fiskesjö, att det ju är helt klart att de avgörande bedömningarna och förslagen skall tas fram av parlamentariker som ett resultat av en politisk bedömning.

Fru talman! Anders Björck har, med hänvisning till tidningsuppgifter, frågat mig om en överrepresentation för det största partiet är ett socialdemokratiskt villkor för en återgång till skilda valdagar för riksdagsoch kommunalval. Svaret på frågan är nej.
Fru talman! Jag ber att få tacka statsministern för svaret. Det är i och för sig ett klart och positivt svar. Orsaken till att jag ställt frågan är emellertid den, att under de senaste sex åren tre utredningar har arbetat med frågan om den gemensamma valdagen och förlängda mandatperioder. Vid inledningen av varje utredning har socialdemokraterna meddelat — eller givit klara signaler om —att de har kunnat acceptera skilda valdagar och förlängda mandatperioder. Men de har ändå hoppat av de två första utredningarna. När den artikel, som jag hänvisat till, publicerades verkade det vara tredje gången gillt. På annat sätt kunde inte statsministerns, och i och för sig också den socialdemokratiske partisekreterarens, uttalanden de senaste veckorna tolkas. Fru talman! Nu börjar det bli bråttom för folkstyrelsekommittén. Då är det viktigt att veta om socialdemokraterna har några villkor eller inte. Det måste göras fullständigt klart här och nu, att om socialdemokraterna skulle kräva en överrepresentation för det största partiet, så finns det i varje fall för moderata samlingspartiet ingen anledning att längre delta i överläggningarna om en revidering av författningen. Då betraktar vi detta som föga meningsfullt och kommer alltså inte att delta. Jag måste ändå fråga statsministern, eftersom en sådan här intervju har kunnat äga rum, eftersom den socialdemokratiske partisekreteraren har uttalat sig om villkoren och eftersom justitieministern har uttalat sig om villkoren: Hur kommer det sig att Dagens Nyheter har uttalanden av statsministern som direkt säger motsatsen till vad statsministern nu har meddelat kammaren? Den andra frågan till statsministern är: Om det inte finns några villkor om överrepresentation, har socialdemokraterna då några andra villkor för en uppgörelse i författningsfrågan?

Fru talman! Om Anders Björck är så intresserad av rättvisa och ultimativa krav kanske han har satt sig så pass väl in i sakfrågan att han vet att efter 1985 års val är socialdemokratin underrepresenterad i denna kammare på grund av ett fiffel med den nuvarande författningen. Ett ultimativt krav från vårt partis sida för att träffa en uppgörelse i författningsfrågan är att det blir slut på sådana undanglidanden från och frånträdanden från den författning som vi träffade en kompromiss om. Jag har inte ställt krav på att vi skall vara överrepresenterade för att träffa en ny kompromiss. Däremot är det helt orealistiskt att tro att vi skall frångå alla våra hjärtefrågor och de borgerliga partierna få igenom sina krav och man skall ha kvar en valmetod som gör det möjligt att släppa in ett parti som icke uppnår 4 90. Jag skall säga till Anders Björck: Lika klart som ni säger att ni inte är beredda att delta i en utredning om inte vi ger en klar deklaration i frågan om överrepresentation för det största partiet, lika klart är det att vi inte deltar i ett fortsatt arbete, om vi skall ge upp alla våra krav.
Fru talman! Såvitt jag kan förstå tar statsministern nu i praktiken tillbaka vad han sade i frågesvaret för någon minut sedan. Nu kommer alltså ett annat villkor, och det villkoret har justitieministern meddelat pressen för ett tag sedan, nämligen att skall det bli en uppgörelse i författningsfrågan måste man se till att regeringsformen och vallagen ändras så att överenskommelser sådana som den som nu har träffats mellan kds och centern icke längre blir möjliga. Statsministern kallar t.o.m. samarbetet mellan centern och kds för fiffel. Såvitt jag kan förstå, är det någonting som är möjligt och som har prövats och godkänts av juridiska instanser. För klarhets vinnande måste jag ändå fråga statsministern: Är det på det sättet att en uppgörelse i författningsfrågan om mandatperiodernas längd och valperiodernas längd förutsätter en ändring av grundlagen så att samverkan av det slag som nu har skett icke längre juridiskt blir möjlig?

Fru talman! Det är t.o.m. så, Anders Björck, att det existerar icke längre en överenskommelse i författningsfrågan, för den bröts genom att man gick förbi fyraprocentsspärren. Det gäller att återställa förtroendet och enigheten bakom författningen, och det kan vi enbart göra genom att till att börja med se till att skapa respekt för den uppgörelse som vi träffade för ett tjugotal år sedan. Det är första förutsättningen för att det skall bli något resultat av arbetet i kommittén.
Fru talman! Det är ändå bra att vi får besked på den här punkten. Såvitt jag kan förstå, innebär alltså vad statsministern nu har sagt — det är en nyhet för folkstyrelsekommittén, och det kan vara intressant att få den — att en ovillkorlig förutsättning är en ändring av den ordning som nu gäller, som medger samverkan av den typ som praktiseras av centern och kds. Det är bra att vi får reda på det. Det får vi i så fall ta hänsyn till. Men vad statsministern har sagt i intervjun handlar över huvud taget inte om samverkan mellan centern och kds, utan där handlar det om en överrepresentation i sig för det största partiet. Den tanken har ju framförts av socialdemokraterna tidigare, och jag hoppas att det är helt klart att ett frångående av proportionaliteten leder till att flera partier i denna kammare inte kan delta i det fortsatta arbetet. Min fråga till statsministern kvarstår dock: Hur kan det komma sig att en erfaren journalist får ett helt annat bud från statsministern och publicerar det i sin tidning?

Fru talman! Jörn Svensson har frågat mig om vilka åtgärder som regeringen ämnar vidta för att garantera möjlighet till rättshjälp åt en förälder som berövas rätten till vårdnad genom att den andre föräldern för bort barnet utomlands. Vad gäller möjligheterna att få rättshjälp i sådana här angelägenheter är praxis den att rättshjälp nästan alltid beviljas om det finns några utsikter för den svenska vårdnadshavaren att få tillbaka barnet till Sverige. Den inskränkning i möjligheterna att få rättshjälp som ligger däri att angelägenhe ten skall handläggas utomlands brukar således aldrig åberopas i dessa fall. Prot. 1985/86:148 Däremot händer det att rättshjälp vägras därför att utsikterna att få tillbaka 22 maj 1986 barnet bedöms som i praktiken obefintliga. Av erfarenhet vet man nämligen att det under vissa förhållanden är nästan helt omöjligt att få tillbaka barnen från vissa länder. Enligt vad jag har inhämtat avslås aldrig en ansökan om rättshjälp i sådana trafiken här fall utan att utrikesdepartementet dessförinnan har undersökt hur det förhåller sig i det hänseendet beträffande det aktuella landet. Som jag ser saken är det grundläggande problemet i själva verket de begränsade möjligheter som finns att få tillbaka ett barn som har förts bort från Sverige. Antalet fall av olovligt bortförda barn i internationella förhållanden har tyvärr ökat. För att få till stånd ett internationellt samarbete i syfte att motverka denna form av kidnappning har Europarådet och Haagkonferensen för internationell privaträtt antagit var sin konvention för att möjliggöra att barn återförs till sina vårdnadshavare. Det är angeläget att det internationella samarbetet på det här området fördjupas. För Sveriges del pågår ett arbete i justitiedepartementet med inriktning på en svensk anslutning till konventionerna.